Herr talman! Jag skulle inte ha någonting emot om Alf Svensson ville rådgöra med mig. Då blev det nämligen inte många debatter för Alf Svensson i denna kammare. Det kan jag säga. Skämt å sido är det mycket ovanligt, Alf Svensson, att en minister som har ansvar för bistånd och mänskliga rättigheter går in på en annan ministers ansvarsområde. Varför är inte Bengt Westerberg här i dag? Kan Alf Svensson svara på det? Det vore naturligt att Bengt Westerberg, som är ansvarig och vice statsminister, infann sig när vi diskuterar en sådan här principiellt viktig fråga.

Herr talman! Jag trodde att kontakterna mellan regeringsledamöterna var litet bättre än kontakterna mellan enskilda riksdagsledamöter och i det här fallet socialministern. Av detta förstår jag att ni inte talar så mycket med varandra.

Herr talman! I början av Inger Renés anförande fick jag nästan för mig att hon talade för ett avskaffande av föräldraförsäkringen, men så var det väl ändå inte. Jag skulle vilja ha Inger Renés kommentarer på två punkter. I den förra valrörelsen kom det ut två rapporter ifrån FN. Den ena rapporten visade att svenska barn är lyckligast i världen. Den andra rapporten visade att svenska kvinnor är friast i världen. Jag skulle vilja ha en kommentar till de två uppgifterna. Uppgifterna kommer från FN och inte från det socialdemokratiska partiet eller från kvinnoförbundet. Det kanske är bäst att säga det. Inger René talar mycket om familjen. Det gjorde jag också i mitt anförande. Vad menar vi då med en familj? För oss socialdemokrater består en familj av fria, självständiga individer som har valt att gå samman i en familj, eftersom de tycker om varandra. De gör det av kärlek. Fortfarande består familjen av individer som är fria och självständiga. Jag har fått för mig att familjen i den borgerliga begreppsvärlden är ett slags kollektiv, där kvinnan gärna kan låta bli att arbeta utanför hemmet eller att bara göra det litet grann. Kvinnan kan också gärna få ett vårdnadsbidrag på 2 000 och därmed vara beroende av sin förvärvsarbetande man. Det blir ett ojämställt och ojämlikt förhållande.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

Herr talman! Det är ju roligt att höra att vi har en bra familjepolitik i Sverige. Det är nämligen vad vi socialdemokrater hävdar, och det är på den vägen som vi vill fortsätta. Jag förstår då inte varför man med detta beslut vill förändra en familjepolitik som är bra. En förändring är ju på gång -- inte minst har kds partiledare i dag sagt att detta är ett systemskifte, en ideologisk vattendelare. Om den familjepolitik som vi har är bra, tycker jag att det är konstigt att man vill gå ifrån den. Under hela 80-talet ökade födelsetalen i Sverige. Vi kvinnor och män ökade dem frivilligt, därför att vi kände oss trygga och ansåg att vi vågade föda barn till ett tryggt samhälle. Det tog bara elva månader efter valet innan födelsetalen började gå ned igen.

Herr talman! Jag skall inte gå in i någon ideologisk debatt, eftersom jag inte tror att det finns anledning till det. Vi skulle förmodligen bara stå och hålla med varandra. Däremot vill jag återkomma till det enda, försynta krav som vi har ställt, nämligen finansieringen. Man måste ha de pengar som man skall göra av med. Man måste inte vara civilekonom eller f.d. bankman för att förstå, det räcker att man har en egen hushållskassa. Det är som Anders Isaksson sade i TV 2 i morse: Det räcker med att man klarar av sin egen hushållsekonomi. Egentligen är det inte mer komplicerat än så; det är bara beloppen som är gigantiskt mycket större. Vi är alla överens om att förslaget inte är finansierat inom familjepolitiken, vare sig i tid eller omfattning. Vårdnadsbidraget börjar kosta pengar den 1 juli i år om det går igenom, medan besparingarna slår igenom mycket senare. Vi räknar nämligen in besparingarna i föräldraförsäkringen -- självfallet. Vi vet att vissa företrädare för regeringen inte vill göra det, men vi gör det naturligtvis. Vi vet inte vilket utfallet blir. Nej, det gör man aldrig. I varje ekonomisk verksamhet som kräver budget och planering vet man aldrig vilket utfallet blir. Däremot vet vi vilket budgetbeloppet är: 3,7 miljarder, eller 3 700 miljoner. De pengarna måste vi ha, men vi har dem inte. Det är detta som är problemet. Vi påpekar, återigen litet försynt: Den totala familjepolitiken kostar i dag över 80 miljarder. Grovt räknat utgör 3,7 miljarder futtiga 4,6 % av detta. Skulle det inte gå att göra en omfördelning? Jo, visst går det att omfördela! Det enda som krävs är vilja. Det är ingen som på allvar hävdar att problemet är att det inte finns möjligheter. Som jag sade tidigare i mitt anförande tror jag inte att någon har kommit med så många konkreta förslag till hur man skulle kunna göra. Det finns inget bekymmer på den punkten heller. Vi är de första att hålla med om det. Men det har vi fått på skallen för från första stund här i kammaren. Det var vi som började prata om dynamiska effekter. Det fick vi kritik för. Kammarens ärade ledamöter förklarade att i detta fall kunde man inte räkna med några dynamiska effekter. Sedan har vi lärt oss att räkna på det sätt som riksdagen gör, och då får vi kritik för det. Vi tror på dynamiska effekter. Det är ett av skälen till att man kanske t.o.m. bör fördubbla vårdnadsbidraget -- då får man kraftfulla dynamiska effekter, har vi sagt. Men nu är det slutligen så att statsverkspropositionen handlar om miljarder kronor och ören; det finns inga dynamiska effekter i anslagsposterna.

Herr talman! 3,7 miljarder begär regeringen att denna kammare skall besluta om, inte 2,3 miljarder. När man säger 2,3 miljarder har man redan gjort beräkningar som vi inte heller vet om de stämmer. Men det är inte det som är det viktiga; vi kan inte gå in i den typen av resonemang. Ingen av oss kan göra mer än mer eller mindre goda gissningar.

Herr talman! Det sista beskedet som nu kom från Stefan Kihlberg var i alla fall välgörande, och det bekräftar väl mycket av det som vi som har varit här i dag har misstänkt när vi har lagt märke till korridorsnacket och diskussionerna utanför kammaren och när det säkert sker uppgörelser och förhandlingar någonstans just i detta ögonblick. Självfallet kan man därför fundera över nyttan med denna debatt, men det är ändå bra att ståndpunkterna klart redovisas, diskuteras och kan bemötas. Många av inläggen här har ju varit fulla av schabloner. Jag tänker på en talare som i varje mening antingen använde ordet socialistisk eller valfrihet och som därigenom försökte skapa något slags motsättning emellan dessa saker. Jag tänker försöka visa att mycket i förslaget om vårdnadsbidrag som vi diskuterar här i dag faktiskt innebär en reform som kommer att påverka valfriheten -- men inte bara öka den, utan på ganska många sätt förändra och försämra den. Reformen kostar någonstans mellan 3 och 4 miljarder, såsom vi känner till den och som den är redovisad. Den är inte finansierad, vilket redan har diskuterats, och det tänker jag komma tillbaka till. Många har poängterat att denna reform inte är speciellt gynnsam från jämställdhetssynpunkt, att den inte direkt gynnar jämställdheten mellan kvinnor och män. Det är egentligen ingen som har sagt emot det påståendet, utan man har bara konstaterat att detta inte är speciellt viktigt eller att det inte påverkar särskilt mycket. Jag tycker dock att något av det mest beklagansvärda i detta är att så många f.d. småbarnsföräldrar diskuterar hur nuvarande eller blivande småbarnsföräldrar skall ha det. Jag tycker -- för att vara litet skämtsam -- att vi som är mitt i produktionen borde ha större möjlighet att göra våra röster hörda. Det förslag som föreligger gestaltar i mångt och mycket en gammal politik, gamla värderingar i samhället. Flera har sagt i debatten: Titta på SIFO undersökningarna! De visar att 65-66 % faktiskt vill ha 2 000 kr mer i månaden. Är det ett så oerhört bra bevis! Om jag går ut på en gata här i stan och frågar vem som helst: Vill du ha 2 000 kr mer i månaden?, så tycker jag det är ett häpnadsväckande dåligt resultat om jag får bara 65 66 % ja. Det är väl märkvärdigt att så många människor inte vill ha 2 000 kr mer i månaden. Det måste innebära att var tredje tillfrågad ser något uppenbart dåligt bakom detta utan att behöva få det beskrivet för sig. Förslaget har stora brister. När man talar om valfrihet och rättvisa i sammanhanget blir det litet orwellskt nyspråk över det, där ja betyder nej och nej betyder ja. Frågar man de unga småbarnsföräldrarna om de vill ha vårdnadsbidraget, när man har beskrivit konsekvenserna, då är inte svaret lika entydigt. Jag säger inte att ingen vill ha det, men det är inte lika entydigt. Då blir det inte lika många bravorop. Den första poängen är jämställdheten. Med ett vårdnadsbidrag blir det oftare så att de unga mammorna får stanna hemma och ta hand om barnen. Det blir svårare för papporna att vara hemma med småbarn. Det finns de som säger: Så blir det inte alls! Men det bästa beviset för att den argumentationen är fel kommer den här kommaren i så gott som full enighet att ge på fredag. Då skall vi, som sitter här inne, rösta igenom en pappamånad. Vad är motiveringen för den? Jo, om vi sänker ersättningen i föräldraförsäkringen, då blir det för många familjer ekonomiskt ofördelaktigt att låta pappan vara hemma. Nu skall man införa ett bidrag på en betydligt lägre nivå än föräldraförsäkringen, och ändå vill man påstå att detta inte alls har några konsekvenser för jämställdheten. Verkligheten är ju just den att ju lägre ersättning man får, desto mer blir familjerna benägna att låta den som har lägsta inkomsten stanna hemma. Vi vet att det vanligen är kvinnorna. Då säger somliga: Inte skall vi vara så materialistiska! Inte skall vi låta pengarna styra oss! Det måste vara den egna familjen som får bestämma. I samma ögonblick går Inger René och Göte Jonsson upp i talarstolen och säger: Titta hur föräldraförsäkringen har påverkat föräldrarna! När man får högre inkomst väntar man med att skaffa barn. Det är ett utomordentligt bevis för att faktiskt ekonomin styr. Det blir ganska avgörande om man har råd eller inte, och det styr vem som stannar hemma. Några av oss såg i Dagens Nyheter i morse Socialstyrelsens rapport om det sociala tillståndet i landet. Där stod om allt fler fattiga i Sverige. Man kan se att det gäller framför allt de yngre åldersgrupperna. De som är föräldrar har drabbats av den ekonomiska politiken och faktiskt fått det sämre. Och för dem skulle alltså ekonomin inte spela någon roll när det gäller att bestämma vem som skall stanna hemma? Det blir en stor back-lash för jämställdheten. Statsrådet Alf Svensson kan säga att han hoppas att papporna skall vara hemma. Jag tror att väldigt många pappor känner en stor sympati och är villiga att ställa upp för att Alf Svensson hoppas att de skall göra det... Det känns skönt, och det känns bra för jämställdheten, och det känns säkert bra för de små barn som vill ha sina pappor hemma. Det innebär alltså att kvinnorna i betydligt större utsträckning blir ansvariga för omsorgen om barnen. I vissa länder, och i vissa andra partier i vår omgivning kallas det ''back to basics'' när man talar om den här konservativa politiken. Den har visat sig framgångsrik i andra länder. Det kommer den säkert att vara här också! Så kommer vi till kostnaderna. Statens kostnader ökar med 4 miljarder kronor. Det är inte ofta jag medger att Ny demokrati har rätt, men i det här fallet har man rätt. Detta vårdnadsbidrag är ofinansierat. Det främsta beviset är att ingen företrädare för dem som vill ha vårdnadsbidraget har kunnat redovisa hur det är finansierat. I januari skriver regeringen att finansieringen av vårdnadsbidraget skall visas i mars. När vi kommer fram till mars säger man att finansieringen av vårdnadsbidraget redovisades i januari. Vilken logik! Vilket förtroende detta ger för landets regering!. Sanningen är: Bidraget är inte finansierat. Då kan man säga: Det spelar ingen roll. Vi har redan lånat upp 200 miljarder så vi kan gärna låna upp 4 miljarder till. Många har företrätt denna något mindre ansvarsfulla ekonomiska syn. Det finns moderater, ledande företrädare i denna kammare, som har sagt: Vi kan sänka skatterna med 120 miljarder på några år. I jämförelse med det är 4 miljarder till vårdnadsbidrag ingenting. Men för oss som vill ta ett ansvar -- och här finns en generationssynpunkt -- är det viktigt att se till att vi inte lånar upp till saker som vi inte kan betala av. Vi måste kunna betala för oss. Det roliga är att samma personer, som ofta säger att vi måste spara, nu säger att vi kan lägga ut 4 miljarder till. Med vårdnadsbidraget faller en stor del av inkomstbortfallsprincipen. Vi går mot ett system med grundtrygghet. Alf Svensson sade här tidigare att det finns en majoritet för vårdnadsbidraget i denna kammare om Ny demokrati bara röstar som man egentligen tycker. Men sanningen är att det inte finns någon majoritet. Alla här inne som följt debatten de senaste åren och som har läst partiernas program vet ju att Folkpartiet liberalerna inte alls är speciellt för ett vårdnadsbidrag. Så sanningen, mina kära kolleger, är att det faktiskt inte finns någon majoritet för vårdnadsbidrag, om det inte hade varit för att det finns ett behov av att hålla samman en regering som har ett par månader kvar att leva. Nu går man över till en grundtrygghet. Med denna grundtrygghet skapar man ett system som kommer att tvinga unga människor, framför allt kvinnor, bort från arbetsmarknaden. Vi vet att en lång frånvaro från arbetsmarknaden innebär att man tappar fotfästet. Vi vet också hur marginaleffekterna av bidrag och inkomst i olika former gör det olönsamt att arbeta. Såväl Kommunal som TCO har gjort beräkningar på detta. Vårdnadsbidraget, kombinerat med bostadsbidrag, barnbidrag, lägre kostnader för skatt och barnomsorg och alla kostnader som uppstår kring arbete, gör att det blir olönsamt att arbeta. En som går från att vara hemma med vårdnadsbidrag till halvtidsarbete får behålla ungefär 700 kr av en inkomst på 6 000, enligt dessa beräkningar. Det innebär att man får behålla 12 %. Det finns somliga här inne som brukar tala om hälften kvar. Men det var något som tydligen bara gällde vissa grupper i samhället. Ungdomar tycker nog ofta att det är viktigt att vara ekonomiskt oberoende och kunna spara en slant på banken. Att kunna leva på sin lön är krav som ytterst handlar om starka och självständiga familjer. Karusellen med höjda bidrag och höjda skatter måste stoppas. Man måste kunna leva på sin lön. De här sista raderna är inte mina rader. De är tagna från en moderat valbroschyr från 1991. Där sade man: Nu får det vara nog med bidragsslöseriet. Ulf Kristersson, som är moderat riksdagsledamot, sade så här den 21 april 1992 i Dagens Nyheter: ''Huvudfrågan måste ju vara om det är rimligt att en moderatledd borgerlig regering inför det största enskilda bidraget någonsin i Sverige.'' Det är just vad det är. De partier som gick till val på förslag om att minska bidragsberoendet skapar nu ett system där allt fler människor blir mer och mer bidragsberoende. Jag måste fråga Göte Jonsson m.fl.: Är det ett samhälle med ett ökat bidragsberoende som ni vill ha? Det är ju konsekvensen av förslaget; fler och fler människor kommer att leva på bidrag, och färre och färre kommer att leva på en rejäl lön. Det här systemet innebär att många människor trycks ned till en oacceptabelt låg ekonomisk nivå, där de inte klarar sig. Vi har sett att regeringen gör samma sak på många andra områden, t.ex. när det gäller ungdomspraktik. Det finns moderatledda kommuner som vill lägga socialbidrag på en extremt låg nivå, under den nivå som Socialstyrelsen har slagit fast. Man vill pressa ned genomsnittslönerna och ersättningarna i samhället och därmed människors möjligheter att leva på det. Somliga har här sagt att ett av syftena och en av tankarna med vårdnadsbidraget är att flera skall stanna hemma. Det blir då mindre behov av att se till att skapa nya arbetstillfällen. Man ger upp hoppet om den fulla sysselsättningen och försöker dölja det med ett vårdnadsbidrag, som man tror skall göra det lättare för människor. Man säger till sist: Det är inte rättvist att somliga skall betala mer än vad de får ut från den offentliga sektorn -- somliga får betala men får inte tillbaka någonting. Det är ganska många av våra välfärdssystem som är uppbyggda på det sättet, dvs. utifrån förmåga och efter behov -- inte för att alla skall ha exakt lika många kronor. Det uppstår självfallet en rad frågor efter det här resonemanget. Varför är det exempelvis nödvändigt att vara hemma med barnen i just tre år? Det är en ganska spännande fråga. I tre år skall föräldrarna ha valfrihet, men sedan får de klara sig själva. Ny demokrati har sagt att valfriheten skall vara i sex år, då föräldrarna får bestämma. Vad är det i dag som hindrar småbarnsföräldrar att genom kortare arbetstid och genom en flexibel användning av föräldraförsäkringen uppnå exakt samma effekt som man försöker uppnå med det här förslaget men att ändå ha en fot kvar på arbetsmarknaden? Det är inte speciellt mycket. Jag håller med om det som Moderaterna säger i valbroschyren -- jag brukar inte hålla med dem speciellt ofta. Familjer mår bra om föräldrarna är starka och ekonomiskt oberoende. Jag tror att ungdomar vill ha pappor som har ekonomisk möjlighet att vara hemma, som inte är bortapappor och överlåter föräldraskapet till mammorna. Jag tror att ungdomar vill ha en reform som är betald, om nu en reform skall genomföras. Jag tror att ungdomar delar uppfattningen att man skall kunna leva på sin lön. Jag tror inte att vi behöver vårdnadsbidraget. Vi skall nu se vad som händer. Det är självfallet spännande. Nu skall förhandlingarna börja, TV kamerorna skall slås på, och det skall avgöras i några korridorer vad som egentligen skall hända. Förhandlingsspelet kan börja. Det som vi alla undrar över nu är vem som är Stefan Kihlberg är inte här -- han är antagligen ute och förhandlar -- men det vore spännande att få reda på vem som är källan och om Folkpartiet på någon grund är berett att ge upp kostnader i familjepolitiken för att kunna finansiera ett vårdnadsbidrag.

Herr talman! Visst var det en besviken ung riksdagsledamot som stod i talarstolen nyss. Martin Nilsson är ju riksdagens yngste ledamot. Det märks att han har gått i den socialdemokratiska skolan, både när det gäller argumenten och när det gäller debattekniken. Han sade att det hade använts många schabloner här i kammaren, men det var väl också schabloner som han strödde omkring sig. Han sade att det är gamla värderingar som ligger bakom förslaget om vårdnadsbidrag. Jag tycker att Martin Nilsson, så ung som han är, helt klart stod för de gamla värderingarna i kammaren i dag. Martin Nilsson har tydligen inte lyssnat ett dugg på den här debatten. Där gavs ju många exempel på flexibiliteten i vårdnadsbidraget. Trots allt detta vidhöll Martin Nilsson att det handlar om att en förälder skall stanna hemma. Det är ju inte den enda möjligheten med vårdnadsbidraget. Martin Nilsson frågade vad 2 000 kr mer i månaden är. Hela det här resonemanget är mycket förenklat. Jag kan mycket väl tänka mig att de småbarnsföräldrar som Martin Nilsson har försökt förklara vårdnadsbidraget för inte är särskilt förtjusta. Det är fullt rimligt, därför att de har fått en beskrivning av en helt annan typ av förslag än det vi lägger fram här. Martin Nilsson tog flera gånger upp jämställdheten. Han sade att man tvingar bort kvinnor från arbetsmarknaden, samtidigt som han sade att det bara blir 12 % kvar och att det då blir olönsamt att arbeta. Det stämmer över huvud taget inte. Jag får ännu en gång påpeka att vårdnadsbidraget är så flexibelt att vi inte kan säga i förväg hur familjerna kommer att använda det, därför att familjer är olika och har olika behov. Det handlar om en tvåårsperiod, när barnen är små och föräldrarnas önskemål om att själva ta hand om dem är stora. Det innebär att fördelningen skall bli mer rättvis. Nu tyckte ju Martin Nilsson att det är riktigt att bara de som har den kommunala barnomsorgen får dessa subventioner. Han var inte alls villig att gå med på att de delar med sig och att det görs mer rättvist. Vad det handlar om är att föräldrar skall kunna använda de här pengarna för att välja andra typer av barnomsorg än precis den som kommunen erbjuder. Det är mycket viktigt för många människor i vårt land som inte har möjlighet att utnyttja eller inte vill ha den subventionerade kommunala barnomsorgen.
Herr talman! Jag kan berätta för Ingrid Hemmingsson att jag förvisso har gått i den socialdemokratiska skolan. Men jag har inte deltagit i den socialdemokratiska barnomsorgen, som har diskuterats så mycket tidigare. Det har däremot många av mina jämnåriga kamrater gjort. Till skillnad från vad många andra tidigare har sagt, vill jag hävda att det inte är något fel på dem, utan de är ganska välmående och trevliga människor. Ingrid Hemmingsson säger att jag räknade upp en massa schabloner. Det jag hävdar är att ekonomin spelar en roll, precis som många andra talare tidigare har sagt. När man inför ett system där man uppmuntrar den i familjen som har lägst inkomst att stanna hemma, tror jag att det kommer att bli så. Vi vet att det i de flesta fall är kvinnor. Ingrid Hemmingsson säger att jag står för gamla värderingar. Det kan alltid diskuteras. När ett nytt system införs kan det vara gammalt på grund av att det liknar ett annat system, som har funnits tidigare men som inte har varit så framgångsrikt. Stefan Kihlberg är inte här, men det finns vissa andra nydemokrater...
Herr talman! Jag skulle då vilja ställa en fråga, om det nu är så att det pågår förhandlingar mellan Ny demokrati och regeringen och det finns en säker källa i regeringen: Är Carl Bildt inblandad i de förhandlingar som nu uppenbarligen pågår? Det borde Ingrid Hemmingsson veta och ha någon information om, eftersom Carl Bildt mig veterligt är en partikamrat till henne.

Herr talman! Martin Nilsson håller fortfarande fast vid att det enda sättet att använda vårdnadsbidraget på är att stanna hemma, och att den som har lägst inkomst kommer att stanna hemma. Men vi vet i dag att många föräldrar med mycket låg inkomst väljer att själva ta hand om sina barn under åren då barnen är små. Det gör att de får det litet lättare att göra sina egna val. Jag vet att det är många som skulle vilja vara hemma men inte kan vara det. Det är också många som vill ha en annan barnomsorg än den kommunala. Tidigare ironiserade Martin Nilsson över att förslaget inte är finansierat. Tänk om Socialdemokraterna i vanliga fall kunde visa lika stort ansvar för den ekonomiska situationen som de gör i dag. Det har vi inte sett särskilt mycket av tidigare. De har varit ytterst generösa med att öka på alla utgifter. Det skulle vara ganska klädsamt om de kände det ansvaret i vanliga fall också. Det här förslaget är finansierat i budgeten precis som borgerliga regeringar och socialdemokratiska regeringar har gjort tidigare, nämligen genom en finansiering inom den budget som man har lagt fram. Vi har tagit bort garantibeloppet. Därför har den återstående delen blivit 2,3 miljarder. Vi vet inte hur utfallet blir. I mitt första anförande sade jag att det kan tänkas att trycket på kommunerna att bygga ut den allra dyraste sortens barnomsorg inte blir så stort, eftersom många föräldrar väljer en annan typ av barnomsorg. Vi får se hur föräldrarna väljer. Jag kan inte stå här och säga att de skall välja si eller så. Vi anser att det är föräldrarna själva som skall välja. Olika familjer kommer att välja olika därför att olika situationer råder för dem.
Herr talman! Ganska många är redan i dag hemma med sina barn, dels på grund av att vi har ett väldigt bra föräldraförsäkringssystem, dels på grund av att många väljer kortare arbetstid. Man kanske sprider ut föräldraförsäkringen under en längre tid. Den flexibilitet som det talas om finns redan. Vårdnadsbidraget är inte något nytt som är tillkommet för att skapa flexibilitet. Det är en konstruktion som är tillskapad för att det skall vara lättare för de som vill vara hemma på heltid under en längre tid. Så säger man att kostnaderna i och för sig är höga, men att de kanske inte blir så höga eftersom en massa människor förmodligen stannar hemma och inte alls utnyttjar kommunal barnomsorg. Det kan mycket väl vara så, men det medför andra konsekvenser, som att kommunerna måste betala bostadsbidrag i större utsträckning. Hur mycket har ni i propositionen räknat med att det skall kosta? Kommunerna skulle få mindre skatteintäkter eftersom det bevisligen blir färre människor som arbetar. Hur mycket kostar det? Det finns inte någon redovisning av det. Därför har ni faktiskt rätt i en enda sak när det gäller den här propositionen, nämligen att ingen vet någonting om hur mycket det kostar. Det enda man med säkerhet kan säga är att det kostar mycket pengar och att det inte är betalt. Det är sanningen. Jag fick inget svar på frågan om Carl Bildt var inblandad i det förhandlingsspel som nu pågår. Jag hoppas att jag kan få svar på den i ett senare replikskifte. Jag lämnar den saken redan nu, så kan Göte Jonsson ta upp den i nästa runda.
Herr talman! Jag tycker att Martin Nilssons anförande var trevligt, även om jag givetvis inte delar hans uppfattning i sak. Jag vill kommentera hans fråga varför det är så många icke-föräldrar, icke-produktiva och ''gamlingar'' som jag och andra, som deltar i den här debatten. Martin Nilsson säger att vi inte har någon erfarenhet, att vi inte vet hur ungdomar och barnfamiljer tänker. Jag skulle vilja säga Martin Nilsson att det kanske är just det som vi vet. Vi vet vad den gamla familjepolitiken innebär. Det är därför som vi vill ha och arbetar för en förändring. Jag tycker att det skulle finnas skäl för Martin Nilsson att analysera också unga barnfamiljers önskemål i det här sammanhanget. Det finns, som Chatrine Pålsson påpekade, undersökningar som visar att framför allt unga barnfamiljer vill ha ett vårdnadsbidrag. När jag talar med unga familjer -- man är ju inte avskärmad för att man är några år äldre -- framstår det klart att valfrihet, när det gäller att välja barnomsorg, är mycket angeläget för unga människor. Unga människor sitter inte fast i de gamla klyschorna. Egentligen är det litet ironiskt att jag i detta fall tycks ha bättre kontakt med unga kvinnor än vad Martin Nilsson tycks ha. Man skall kunna leva på sin lön. Det är ett moderat önskemål. Socialdemokraterna har inte talat så mycket om detta. Vårdnadsbidraget innebär inget avsteg från att kunna leva på sin lön. Det innebär en ökad valfrihet. Om man vill ha offentligt finansierad barnomsorg, väljer man det. Jag respekterar det. Om man inte vill ha det skapar vi en möjlighet för familjen att välja en annan form av barnomsorg, som vi stödjer på samma sätt som Martin Nilsson vill stödja den offentligt finansierade barnomsorgen. Skulle inte Martin Nilsson och jag, som goda smålänningar, kunna komma överens om att Martin Nilsson får stödja den offentliga barnomsorgen och att jag får stödja den barnomsorg som bedrivs på annat sätt, genom vårdnadsbidraget? Jag skall inte avskaffa stödet till offentlig barnomsorg. I generositetens namn, oss smålänningar emellan, skulle inte även Martin Nilsson kunna acceptera att de som delar min uppfattning också skulle få sitt vårdnadsbidrag?
Herr talman! Sant är att både Göte Jonsson och jag är smålänningar. Som en god smålänning är man faktiskt van vid att hushålla med de pengar som man har. Däri ligger bl.a. att inte slänga ut 3,7 miljarder som man faktiskt inte har. Det är småländsk mentalitet. Göte Jonsson säger att jag företräder den gamla familjepolitiken. Nej, jag företräder den nya familjepolitiken, den familjepolitik som har gjort det ekonomiskt möjligt för pappor att vara hemma. På den punkten är Sverige unikt och det land som har kommit längst, men vi har inte kommit tillräckligt långt. Det är därför som vi på fredag skall fatta beslut om förslaget om pappamånad. Det är bra, men Sverige har faktiskt redan fört den nya familjepolitiken, som har inneburit att papporna har haft den möjligheten. Det tycker jag är fint. Nu går vi tillbaka ett steg, till en gammal familjepolitik där familjerna kommer att tjäna på att det är kvinnorna som stannar hemma med ett vårdnadsbidrag. Så kommer det att bli; det är ekonomiskt tvunget. Alla de som annars brukar tala så mycket om ekonomi, och som har gjort det även nu under debatten, vägrar att kommentera detta faktum. Sedan kan man diskutera vem som har mest kontakt med unga kvinnor. För Göte Jonssons del kanske det är bäst att det är jag som har mest kontakt med unga kvinnor. Det skall vi dock inte ge oss in på närmare. Jag har fortfarande inte fått svar på vem i regeringen som springer och förhandlar med Ny demokrati? Jag tänker fortsätta att ställa den frågan till varenda företrädare för regeringspartiet i vartenda replikskifte, så det är lika bra att ni svarar direkt, då blir det lättare för er.
Herr talman! Som smålänningar hushållar vi, Martin Nilsson. Vi har smålandspungen som är effektiv när det gäller att knäppa till om pengarna. Det är ett kännetecken för oss smålänningar. Martin Nilsson talar om att vi skulle slänga ut 3 miljarder kronor. Det är inte vad det handlar om. Jag skulle vilja ställa uttalandet att slänga ut 3 miljarder till vårdnadsbidraget mot den miljardrullning -- och nu är jag allvarlig -- som Socialdemokraterna ställer krav på i den ekonomiska motion som lämnades i förra veckan. Det är inte trovärdigt, Martin Nilsson, att från socialdemokratiskt håll föra vårdnadsbidragsdebatten utifrån omtanke om statsfinanserna. Ni har visat, inte minst under det senaste året, att ni inte har någon större omtanke om statsfinanserna. Det är inte så, Martin Nilsson, att papporna måste stanna hemma om de får vårdnadsbidrag. Det är en vanföreställning i frågan om vem som bestämmer i familjen. Martin Nilsson är ju ung. Han har också sagt att han är ung, och det respekterar jag. Men det är märkligt att man i det sammanhanget inte kan acceptera att unga människor får bestämma, att de får säga att de vill ha vårdnadsbidraget som ett alternativ i detta sammanhang. Ekonomiskt tvingad att gå hemma är ingen, därför att ett vårdnadsbidrag införs. Tvärtom är många i dag, inom ramen för nuvarande politik, ekonomiskt tvingade att välja en barnomsorgsform som man inte föredrar. Vårdnadsbidraget neutraliserar detta i viss mån, och det är det som är vitsen i det här sammanhanget. Socialdemokraten Martin Nilsson gör sig litet lustig över förhandlingar och diskussioner som pågår. Men det är väl ändå så, Martin Olsson, att man enligt ordningen för denna kammare mycket väl kan diskutera ända fram till dess att beslut fattats i kammaren. Detta är parlamentarisk princip. Eller skall det vara på det sättet att de slutgiltiga besluten skall fattas långt innan kammardebatten förs? Personligen har jag den uppfattningen att debatt förs och att man påverkar och resonerar fram till dess att beslut kan fattas i kammaren. Från demokratisk synpunkt är det inte alls märkligt att man också diskuterar partierna sinsemellan under tiden som diskussioner pågår i kammaren. Det är faktiskt en demokratisk rättighet i detta hus.
Herr talman! Jag vill inte alls förbjuda moderater och nydemokrater att förhandla i sista minuten. Jag trodde att den politik som innebär att man ändrar sig under kammardebattens gång och helt plötsligt kommer med nya förslag faktiskt var förunnad Ny demokrati. Jag trodde alltså att de har ensamrätt till den politiken. Men jag noterar att den här sortens politik numera också accepteras av regeringspartierna. Det tycker jag inte är helt lovvärt. Jag tycker faktiskt att det är bra om beslut är väl förberedda och om det har förts diskussioner i utskottet och man har ett bra beslutsunderlag, så att man i utskottet kommer fram till ett förslag i stället för att det görs upp om sådana här saker i en korridor två minuter innan beslut skall fattas. Men det gäller andra partiers sätt att fatta beslut, och den saken tänker jag inte diskutera. Självklart har ni rätt att göra på ert sätt. Göte Jonsson säger att man i dag ekonomiskt blir tvingad att jobba. Det finns inga möjligheter ekonomiskt att vara hemma. Där finns alltså ett ekonomiskt incitament. Men det finns inte något som helst ekonomiskt incitament för att männen, papporna, skall få svårare att vara hemma när man får en ersättning som är lika för båda och som ligger på en väldigt låg nivå. Vi vet ju att det är papporna som generellt har högre inkomster. Det finns inte någon empirisk forskning som visar på något sådant. Det här är en moderat hemmakonstruktion. Vidare säger man att vi socialdemokrater har en släpphänt ekonomisk politik och finanspolitik och att vi därför inte skall tala om andra partier när de har en släpphänt ekonomisk politik. Det må tyckas att stora investeringar och omfattande åtgärder för att komma till rätta med arbetslöshetsproblematiken i vårt land är släpphänt politik och att det är en slösaktig finanspolitik. Men det är kanske det som präglar vårt land i dag. Det är kanske därför som vi har den arbetslöshetssituation som vi har -- vi har ju haft en regering med just nämnda syn. Jag vill bara poängtera att ingen socialdemokratisk representant har gått ut med löften om skattesänkningar på 120 miljarder kronor. Det finns heller inte någon enda socialdemokratisk representant som i denna kammare någon gång har lovat nya reformer för 120 miljarder kronor. En sådan ekonomisk oansvarighet är helt och hållet förunnad moderata politiker. Rätt många av oss är nog ganska tacksamma för att de t.o.m. på den borgerliga sidan är ensamma om en sådan politik.
Herr talman! Efter att ha lyssnat till den här debatten kan man faktiskt ställa frågan: Vem är barnomsorgen till för? Vi kristdemokrater tycker att barnomsorgen är till för barnen och för det som är bäst för dem. Men Martin Nilsson antyder vinklingar på det problemet som är betydligt annorlunda, vilket väl får stå för honom. Nilsson ha accepterat vårdnadsbidraget om det hade inkluderats i den totala barnomsorgskostnaden? När man säger att 3,7 miljarder ''slängs ut'' måste det handla om något som Martin Nilsson tycker är onödigt. Tycker Martin Nilsson i fråga om den förälder som väljer att mera vara hemma med sina barn och sköta dem när de är som minst att det är någonting dåligt att man inte klarar omsorgen om sitt barn? Martin Nilsson frågar varför det här skall gälla just under de två första åren efter föräldraförsäkringen för att sedan, plötsligt, inte gälla längre. Jag skulle vilja be Martin Nilsson att läsa litet grand om barnpsykologi och om barnens utveckling. Egentligen alla som forskar på det här området vet att de tre första levnadsåren är de allra viktigaste åren i en människas liv. Barnforskarna säger att inget barn är gruppmoget före tre års ålder. De viktigaste åren är alltså de första levnadsåren. Därför är det väl ganska naturligt att regeringen när propositionen skrevs började med det som var viktigast. Martin Nilsson vet säkert att vi kristdemokrater vill bygga ut detta ytterligare, så att det gäller upp till förskoleåldern. Också i talet om att öka bidragen tycker jag att det finns ett hån. Det måste nämligen innebära att Martin Nilsson och Socialdemokraterna tycker att arbetet med att ge de egna barnen omsorg inte är något värt. Vi menar att det arbete som utförs i hemmet verkligen har ett samhällsekonomiskt värde. Det här arbetet skall också värderas från den aspekten. Nilsson att det är rättvist att hälften av alla småbarn inte får någon som helst del av samhällets gemensamma pengar till barnomsorgen?
Herr talman! Chatrine Pålsson tycker att det är ett hån att kalla vårdnadsbidrag för vårdnadsbidrag. Det må vara hänt -- det är inte min formulering, utan det är regeringens formulering. Hon kan tycka att det är ett hån mot bakgrund av att kds vill ha vårdnadslön, eller vad kds nu tycker är den riktiga formuleringen. Jag vet inte om detta innebär att Chatrine Pålsson kommer att ändra sig och ta tillbaka sitt yrkande om bifall när det gäller detta ''hån''. Det är fråga om ett bidrag. Det kan vi inte komma ifrån. Men det innebär inte att barnuppfostran och omsorgen om barn som sådan nedvärderas. Det är dock fråga om ett bidrag. Jag konstaterar att detta bidrag tillsammans med en rad andra bidrag -- bl.a. bostadsbidragen, som kommer att öka enormt med det här systemet -- gör att människor blir bidragsberoende. Jag tycker inte att det är ett hån, utan jag bara konstaterar att så är fallet. Fler människor kommer att få leva på bidrag och färre på sin lön. Chatrine Pålsson frågar om jag i min grundsyn utgår från vad som är bäst för barnen. Ja, och det sade jag i mitt huvudanförande. Det bästa för barnen är om både mamman och pappan är hemma och tar hand om dem. Det här aktuella systemet innebär motsatsen och är alltså inte det bästa för barnen. Således accepterar jag inte vårdnadsbidraget även om det vore finansierat inom ramen för den övriga familjepolitiken. Så är det emellertid inte, och det säger Chatrine Pålsson också i och med sin fråga. Det här är alltså inte finansierat. Därmed har jag svarat på två frågor från Chatrine Pålssons. Jag kan hålla med om att det kanske var litet slarvigt att säga ''slänga ut''. Vi slänger ut en mängd pengar på föräldraförsäkringen redan i dag, men för den skull tycker jag att den är bra. Att ''slänga ut'' innebär alltså i sig inte något negativt. Jag konstaterar bara att de här miljarderna hade kunnat användas på ett bättre sätt, exempelvis för att komma till rätta med den stora skuld som vi alla i dag håller på att bygga upp. Därför tycker jag att det vore rimligare att så långt som möjligt använda varenda krona till att minska skulden, i stället för att lägga på en mängd nya uppgifter som jag faktiskt inte tror att vi har råd med.
Herr talman! Jag vill påminna om att vårdnadsbidraget är skattepliktigt. Därmed har det en funktion av lön. Om vi är överens om att föräldrarna känner sitt barn allra bäst och vet vilket behov ett enskilt barn kan ha, är min fråga till Martin Nilsson: Om föräldrarna bedömer att det är mamman som skall vara hemma på hel eller deltid, tycker Martin Nilsson att detta är fult på något sätt? Martin Nilsson menar att det är nedvärderande och destruktivt om föräldrarna gör det valet. Eftersom barn har olika behov måste man väl ge dem möjlighet som bäst känner barnets behov att bedöma hur man skall ordna barnomsorgen. Det är framför allt av den anledningen som åtminstone inte jag förstår logiken i att det är samhället som skall bestämma vad som är bäst för barnen och inte föräldrarna. Om föräldrarna bestämmer talar samhället om att det de väljer inte är värt samhällets subvention.
Herr talman! Föräldrarna känner barnen bäst. Det tror jag generellt sett är riktigt. Men ett av de stora problemen i vårt samhälle i dag tror jag faktiskt är att många ungdomar och många barn saknar en pappaförebild. Vi vet hur många det är som är utan pappa, i hem med frånskilda föräldrar, med en förälder. Jag tror att det är ett problem. Jag tycker faktiskt att det skulle vara bra om pappor var hemma i större utsträckning. Då säger jag det som politiker. Det må jag säga över huvudet på föräldrar som kanske känner sina barn bäst. Men när jag ser att det finns en mängd barn som växer upp utan den ena föräldern -- det kan handla om formella skilsmässor, men det kan också handla om faktiskt utnyttjande av föräldraförsäkringen under uppväxttiden, då papporna kanske är borta väl mycket -- tycker jag inte att vi skall skapa ett ekonomiskt system som gör det ännu svårare för papporna att vara hemma. Då säger jag gärna att jag tror att det är bäst för barnen. Cathrine Pålsson m.fl. må tycka att jag sätter mig över alla föräldrar. Jag tror att barn har behov av och barn har rätt till sina pappor. Det är min utgångspunkt. Den vill jag slåss för.

Herr talman! Det har kommit till min kännedom att Moderaterna gärna vill filibustra litet, så att man kan avgöra om man skall begära återremiss eller inte. Det ställer jag självfallet gärna upp på, även om det börjar bli mycket nu. Frågan var: Hur lång tid? Sedan räknas en mängd olika anledningar upp. Små barn har svårt att klara sig på barnstugor och liknande. Jag skall villigt medge för Inger René att jag personligen inte har barn. Jag har däremot en mycket god kollega i den här kammaren som har barn och som jag tror har en del funderingar på detta, men som inte heller riktigt gillar vårdnadsbidraget. Jag tror inte att alla föräldrar tycker att det vore jättebra att ha just ett vårdnadsbidrag. Skillnaden mellan föräldraförsäkringen och vårdnadsbidrag är att föräldraförsäkringen innebär ett skydd mot inkomstbortfall, som innebär att också pappor kan stanna hemma utan problem. Inger René säger med anledning av föräldraförsäkringen: Titta så farligt det är? Det finns vissa människor som inte får ersättning för att de inte har jobbat. Sanningen är att man då får ersättning i form av det s.k. garantibeloppet. Rätta mig om jag har fel, Inger René, men jag tror att det beloppet är högre än den dagliga ersättningen genom vårdnadsbidraget är. Det är i alla fall inte någon större skillnad. Vi kan granska det efteråt. Jag vill därför inte heller säga hur länge man skall vara hemma. Det är självklart att föräldrarna själva bäst bestämmer det. Men det nuvarande systemet har inneburit att båda föräldrarna har kunnat vara kvar på arbetsmarknaden. Föräldrar har aktivt, utan att ta hänsyn till ekonomiska aspekter, kunnat välja om det är mamman eller pappan som skall vara hemma. Ändå har man kunnat sprida ut ledigheten under en ganska lång tid. Man har kunnat korta ned sin arbetstid och vidta en mängd olika åtgärder för att vara hemma med barnen. Det är det systemet som man i så fall skall jobba vidare med, inte ett förslag som faktiskt innebär det rakt motsatta. Jag fick inget bra svar av Göte Jonsson tidigare, så jag ställer frågan en gång till: Förhandlar Carl Bildt med Ny demokrati om besparingar i familjepolitiken för att kunna genomföra förslaget om vårdnadsbidrag?

Herr talman! Vi börjar röra oss med ganska många siffror. Det är bra, för vi har tyvärr varit konstant ''befriade'' från sådana av dem som i dag vill ha vårdnadsbidrag. Inger René räknade upp ett antal åtgärder. Hon berättade bl.a. att garantibeloppet sänks. Det visar sig att de som inte har någon inkomst, och som Inger René värnar så mycket i det här fallet, får det nedsatt till nästan samma nivå som vårdnadsbidraget. Det hon dömer ut i föräldraförsäkringen dömer hon också ut i vårdnadsbidraget. Det är inte speciellt konsekvent eller bra. Sedan räknar man in att det skall leda till ökade skatteintäkter. Hur det kan vara möjligt har jag svårt att se. Dessutom är ett av syftena med vårdnadsbidraget att föräldrarna skall kunna vara hemma med sina barn och inte förvärvsarbeta. Det innebär ju minskade skatteintäkter. Det man bl.a. kan vara kritisk mot är att det varken i budgetpropositionen eller i propositionen om vårdnadsbidraget finns en enda beräkning på vad det skulle innebära i skattebortfall när folk stannar hemma. Bostadsbidragskostnaderna kommer att öka. Men inte en beräkning! Det enda vi vet är att de kommer att öka. Det är synd att man inte gjort några beräkningar. Inger René ställer en del frågor som hon själv delvis svarar på. Jag tycker inte att det tillför debatten speciellt mycket. Jag tycker att det är en väldigt konstig argumentation i detta sammanhang. Jag skall ändå säga att jag tycker att det finns en avgörande skillnad mellan föräldraförsäkringen och vårdnadsbidraget. Föräldraförsäkringen möjliggör för papporna att vara hemma. Den ökar valfriheten för oss som faktiskt vill vara hemma. Det gör inte vårdnadsbidraget. Det är den avgörande skillnaden.

Herr talman! Den 17 februari var en något märklig dag. Det var då regeringen sydde ett nytt lapptäcke av föräldraförsäkringen. I två olika propositioner ändrade man samma dag och vid samma sammanträde på lagstiftningen. Det blev en proposition om vårdnadsbidrag och en om delad makt och ansvar med en pappamånad. En dryg månad senare var det dags igen. Den gången gällde det att ändra i rätten att överlåta dagar för tillfällig vård av barn. Troligtvis var de ändå samlade under en gemensam rubricering av typ ''Nu behöver vi något mot opinionssiffrorna'' och ''Nu ska vi infria vallöften!'' Och så tog de då var sin lapp -- herrarna statsråd. Statsminister Bildt drog naturligtvis en blå lapp för besparingar. Frågan gäller nu närmast om det står Ny demokrati på den. Biståndsminister Svensson och miljöminister Johansson slogs om en grön kallad vårdnadsbidrag. Socialministern tog en lapp för männen -- eller var det för jämställdheten? Så hade man då åstadkommit tre familjepolitiska reformer. För det var ju familjen som skulle värnas. Carl Bildt lät med varm hand kollegerna slåss om utgiftslapparna -- bara han kunde visa upp en besparing för att dölja slöseriet. Besparingen var garantidagarna. Frågan verkar nu vara om detta räcker för att få nydemokraternas stöd. Kanske måste hela lapptäcket saneras? Tillåt mig dock reflektera över de märkliga motsättningarna i det här lappverket. Samtidigt som regeringen är villig att kosta på de hemarbetande 3,7 miljarder blir de förvärvsarbetande av med 90 flexibla garantidagar i föräldraförsäkringen. Samtidigt som fler kvinnor skall ta ansvar för hem och barn och lockas tillbaka till spisen för 2 000 kr i månaden -- det är väl ändå syftet -- skall männen lockas till detsamma för 90 % av sin SGI. Men det är närmast en fråga om jämställdhet. Det är en sådan motsättning som förklarar varför det ansvariga statsrådet -- socialminister Bengt Westerberg -- inte är här. Regeringens sätt att hantera denna fråga har skapat en mycket förvirrad debatt. Vad vill regeringen egentligen? Man talar om familjens valfrihet och männens skyldigheter. Mycket sällan talas det om kvinnans rätt och så gott som aldrig om barnens. Nu hörde jag Chatrine Pålsson understryka att vi i dag fattar beslut om barnens framtid. Skulle då föräldraledighet och föräldraförsäkring vara ett hot mot barnens framtid? Delar kanske Chatrine Pålsson Göte Jonssons synsätt? Föräldraförsäkringen kom till för att ge barnen möjlighet att se mer av sina förvärvsarbetande föräldrar, för att ge föräldrarna ekonomiska möjligheter att ta den där ledigheten för att följa sina barn under den första utvecklingsfasen i livet. Genom senare utbyggnad blev det också vanligt att föräldrarna sparade dagar för att kunna följa barnen under inskolningen på dagis eller i skolan. Många föräldrar upptäckte det fantastiska i att ha både rätt och råd att vara med på dagis den dag då dottern triumferade som Lucia eller följa sonens första dagar i skolan. Lyckligast var kanske ändå barnen. När mamma och pappa arbetar heltid betyder det mycket om de kan använda en hel dag för gemenskap med barnen. ''Äntligen kommer min mamma och hälsar på!'' ''Är det sant, pappa -- följer du med?'' Låt mig fråga regeringsföreträdarna: Med vilken rätt kränker ni barnkonventionen? I artikel 18 sägs det: Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade till. Med vilken rätt tar ni ifrån barnen till förvärvsarbetande möjligheten att se mera av sina arbetande föräldrar? Varför tar ni bort de 90 garantidagarna? Hävdar ni att dessa barn skall ''betala'' för ett vårdnadsbidrag till dem som redan har sina föräldrar hemma? För ni är väl ändå inte så naiva att ni tror att vi som heltidsarbetar har möjlighet att ta ledigt för att åka hem en månad för Nu är jag ett dåligt exempel, eftersom jag är högavlönad. Har ni räknat på hur besparingarna drabbar de vanliga föräldrarna? I min hemkommun kr per barn. Där hjälper inga vårdnadsbidrag. Jag har förstått av Inger Renés plädering att jag egentligen inte borde ha barn. Jag är alldeles för gammal för det. Dessutom har jag haft den dåliga smaken att låta mitt barn gå på dagis. Dessutom har hon redan fyllt tre år, så hon kommer inte att få något vårdnadsbidrag. Jag måste säga att jag börjar känna stor oro för min dotters framtid. Kanske skulle hon ha varit här i dag. Jag frågade henne om hon ville följa med, men hon sade: Nej, mamma, jag vill hellre vara på dagis. Men Ulrika Messings son Pontus eller Jan Björkmans son Martin har inte fyllt tre år. De skulle bröras av reformen. Det hade varit intressant att höra deras synpunkter. Det skulle också vara intressant att höra regeringsföreträdarna förklara varför så många barns garantidagar skall konfiskeras. För det blir ju konsekvensen för dem som har sparat garantidagar för att använda dem vid barnens skolstart. Med vilken rätt gör ni så mot barnen och föräldrarna? Det är en mycket märklig regering vi har. Först tillsätter den en barnombudsman, och sedan tycker den att det är fritt fram att göra som man vill med barnkonventionen. Och som grädde på moset bland slöseri och resursbesparingar vill ni nu ta ifrån 90 garantidagar. Jag tycker att ni borde skämmas! Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Martin Nilsson och jag har vissa gemensamma erfarenheter. Martin Nilsson talar som -- förhoppningsvis -- blivande småbarnsförälder, och jag kom till riksdagen som småbarnsförälder. Jag var ledamot i socialnämnden innan jag blev förälder och fick då höra att jag inte kunde fatta beslut om barnomsorgstaxor därför att jag inte hade krupit på golvet med små barn. Nu har jag gjort det, så jag borde ha litet erfarenhet att komma med i vårdnadsbidragsdebatten. Jag kom till riksdagen från att ha varit hemma en tid hos mina barn. Vår äldsta dotter har inte haft mycket kontakt med barnomsorg utanför hemmet. Mamma och pappa har delat den här tiden ganska jämnt. Min dotter började att intressera sig för nomineringsprocessen när hon plötsligt miste samvaron med sin pappa efter riksdagsvalet 1991. Det är utifrån denna erfarenhet som jag har vissa bedömningar angående vårdnadsbidraget. Jag deltar i den här debatten därför att vi i skatteutskottet har haft detta förslag på remiss. När jag mötte skatteutskottets majoritetsskrivningar slogs jag av häpnad. Är det verkligen möjligt att vi står så långt från varandra, eller har man medvetet missförstått det mesta om vårdnadsbidraget?

De gemensamma skrivningarna innebär ju inte enbart ett avstyrkande av propositionen, utan de tycks också vara gemensamma ställningstaganden när det gäller principer som måste vara mycket svårsmälta utifrån ett icke-socialistiskt synsätt. Inte har Ny demokrati gått till val på ett socialistiskt familjeprogram! Nu påstår Stefan Kihlberg att man över huvud taget inte hade något familjepolitiskt program när man gick till val. Jag vet inte om jag hemma i Falkenberg fick en alldeles egen speciell upplaga av Ny demokratis partiprogram före valet. Men i detta program står det på s. 14: ''Familjens centrala och naturliga roll för varje människa får icke motverkas eller försvåras av överheten. Barnomsorgen ska präglas av valfrihet och bl a bereda ekonomiska möjligheter för barnen att växa upp i sina egna hem.'' I den debatt som har förts i över 30 år har det varit vårdnadsbidraget som har åsyftats när man har talat om att bereda ekonomiska möjligheter för barnen att växa upp i sina egna hem. Under vintern har vi fått ett alldeles nytt program med följebrev, daterat den 28 januari 1994, av vilket det framgår att avsändarna tycker att vi skall läsa programmet och förhoppningsvis finna bitar som vi vill debattera och diskutera. Avsändarna är fyra riksdagsledamöter från Ny demokrati. I Familjen är samhällets viktigaste grundsten. Därför får inte familjens centrala och naturliga roll motverkas eller försvåras av överheten. Det är föräldrarna som har ansvar för sina barn. Föräldrarna ska själva kunna välja om de vill stanna hemma några år och ta hand om sina barn -- eller anlita annan barnomsorg.'' Jag har mycket svårt att inse hur man förverkligar detta program om man röstar för de majoritetsskrivningar som presenteras i det betänkande som vi nu diskuterar. Det har riktats invändningar mot att vårdnadsbidraget inte är finansierat. Det beror naturligtvis på vilka krav man ställer. Vårdnadsbidraget är finansierat i budgeten, men vi har ju ett budgetunderskott. Därför kan det vara litet svårt att se hur det hela skall fungera. Maj-Inger Klingvall sade att förslaget är helt ofinansierat. Martin Nilsson sade att man slänger ut 3,7 miljarder. Också Margareta Winberg tog upp detta. Men om man läser socialdemokraternas egen motion i anledning av kompletteringspropositionen talas det om en besparing på 2,3 miljarder, om man inte inför vårdnadsbidraget. I Ny demokratis motion talas det om en besparing på 3,7 miljarder. Så där finns det en viss skillnad. miljarder, och jag tycker att vi skall hålla oss till den siffran. Kostnaden på 3,7 miljarder är ju ett bruttobelopp. Vi har ju garantidagarna för månaderna 13, 14 och 15 som ersätts med 60 kr per dag. Det blir 1 800 kr per månad. Detta växlas ut mot ett vårdnadsbidrag på 2 000 kr per månad, så det beloppet kan inte räknas två gånger. Martin Nilsson ville inte riktigt kännas vid att vårdnadsbidraget för med sig vissa skatteintäkter. Slå upp bil. 7 s. 28 i kompletteringspropositionen! Där talas det om regleringarna mellan stat och kommun. Ett vårdnadsbidrag medför skatteintäkter för kommunerna på 867 miljoner. Det finns alltså vissa beräkningar som man kan använda sig av. Nu tror jag inte att socialdemokraterna är beredda att hänga med längre. Men Ny demokrati borde väl hänga med ytterligare en bit. Man talar om att vårdnadsbidraget borde finansieras inom familjepolitikens ram. På fredag skall vi fatta beslut i anledning av propositionen Delad makt och ansvar. Det gäller då en omläggning av föräldraförsäkringen. På s. 86 i den propositionen står det: Den omläggningen medför en besparing på 1 200 miljoner kronor om året. Efter avdrag på grund av minskade skatteintäkter blir nettobesparingen knappt 900 miljoner kronor. Sedan hänger barnomsorgsgarantin, som riksdagen har beslutat om, ganska intimt samman med vårdnadsbidraget. Nydemokraterna anser att de inte har någon del i detta beslut, men det är ändå fattat av en majoritet här i riksdagen. Beslutet medför konsekvenser för kommunerna. Kommunförbundet har i en skrivelse till finansutskottet den 16 maj bedömt att de ökade kostnaderna för kommunerna blir minst 2,8 Ett vårdnadsbidrag kan sannolikt inte neutralisera hela denna kostnad. Men kostnaden bör i vart fall minska med ungefär 1,5 miljarder. Jag grundar detta på en del beräkningar som har gjorts i kommunerna. Faktum är att man också når beloppet 1,5 miljarder om barnens daghemsstart uppskjuts 4--5 månader på grund av vårdnadsbidraget. Jag tycker att nydemokraterna ändå borde acceptera att det mesta av vårdnadsbidraget är finansierat även med denna metod, även om man inte kan se att det tidigare är finansierat i budgeten. Jag återupprepar: besparingen på garantidagarna, ca 500 miljoner, skatt som regleras med kommunerna, 867 miljoner, minskade kostnader i föräldraförsäkringen, 900 miljoner, och minskade kostnader för utgifter för barnsomsorg i kommunerna, 1 500 miljoner kronor. Detta blir ca

Herr talman! Harry Staaf gav ett klargörande. Kristdemokraterna räknar med en dramatisk neddragning av barnomsorgen i vårt land som gör tiotusentals barnskötare och förskollärare arbetslösa. Riksdagen har att tackla ett av västvärldens mest gigantiska budgetunderskott. Om vi skall få någon förståelse bland medborgarna för de svåra beslut som vi kommer att tvingas fatta här i riksdagen, måste vi i alla partier visa att vi tar statsskulden på allvar. Då finns det inte utrymme för nya reformer som inte leder till tillväxt och nya jobb. Då är det inte genom billig hästhandel som nya reformer skall pressas igenom i riksdagen. Då kan inga statsråd driva fram kostsamma reformer på andra departement för att driva sina hjärtefrågor. Det var billig retorik när Alf Svensson för någon timme sedan här sade att om det bara kom ett förslag om föräldraförsäkring, så skulle socialdemokraterna rösta för det. Vi socialdemokrater vill bygga ut föräldraförsäkringen. Men vi tar vårt ansvar för landets ekonomi. Vi är medvetna om att det icke finns utrymme för några av våra, Alf Svenssons, Carl Bildts eller andras hjärtefrågor. Det är jobben, tillväxten och rättvisan som måste sättas i förgrunden. Nu ökar klassklyftorna i vårt land. Socialstyrelsen redovisade en rapport som visade att ensamma föräldrar och utsatta grupper har fått det sämre. Om vi hade pengarna vore det på dessa grupper de borde satsas. Vårdnadsbidraget och pigavdraget riktar sig i första hand till dem som redan har det hyggligt. Det skall göras med lånade pengar -- pengar som vanliga löntagare skall betala räntor för. Den svenska familjepolitiken har barnens bästa för ögonen. Den har med framgång förenat en ny tids krav på jämställdhet mellan kvinna och man med trygghet för barnen. Den svenska föräldraförsäkringen sätter barnen i centrum. Den ger varje familj möjlighet att efter sina behov och förutsättningar vara hemma hos barnen på heltid en tid och/eller minska sin arbetstid. Många föräldrar har valt att ta ut nästan hela sin föräldraförsäkring när barnen varit riktigt små. Andra har valt att spara en del av försäkringen till skolstart eller till andra skeden i barnens liv när de tyckt att det varit särskilt viktigt för dem att ha mer tid för barnen. Föräldraförsäkringen är direkt kopplad till barnens rätt att se mer av sina föräldrar. Den riktar sig primärt till barnen. Dess flexibilitet har givit familjer med olika villkor möjlighet att utnyttja den efter sina behov. Det gäller inte minst de garantidagar som regeringspartierna nu vill offra på vårdnadsbidragets altare. Också bostadsbidragen och flerbarnstilläggen har skapat ett -- visst, det har varit begränsat -- ekonomiskt utrymme för familjer med låga inkomster och många barn att vara hemma hos barnen under de första åren. Dagbarnvårdaryrket spelar en inte oväsentlig roll för den grupp föräldrar som haft särskilt intresse av att på heltid och i professionell gemenskap med andra ta ansvar för andras men också för sina egna barn under förskoleåldern. Det är symtomatiskt för en borgerlig politik att antalet dagbarnvårdare nu kraftigt minskar i vårt land. Det andra fundamentet i svensk familjepolitik är en internationellt sett unikt väl utbyggd barnomsorg av mycket hög kvalitet. Den svenska barnomsorgen har lyckats förena pedagogisk verkamhet med trygg omsorg. Ofta arbetar man nära tillsammans med föräldrarna. För de allra flesta barn är barnomsorgen främst ett positivt komplement till hemmet. Men vi får inte glömma att det för en liten grupp barn med alldeles speciella behov kan ha en mycket stor och kanske i några fall också avgörande betydelse för en trygg uppväxt och nödvändig stimulans. Många internationella undersökningar visar att svenska barn lever ett gott liv. De är öppna och trygga. De känner tilltro till vuxna. De har en fin och djup relation till sina föräldrar. Om vi vill sätta barnen i fokus finns det all anledning att känna stolthet över den familjepolitik som svenska kvinnor från många olika grupper i samhället i så hög grad har påverkat. Ändå finns det, herr talman, i vårt samhälle en liten grupp barn som växer upp under mycket svåra förhållanden. Det är just för dessa barn som en trygg barnomsorg har en alldeles speciell betydelse. Dessa barn glöms bort när de borgerliga med kristdemokraterna i spetsen vill genomföra ett systemskifte i den svenska familjepolitiken. När kristdemokraterna i valrörelsen talade varmt om vårdnadsbidraget var det många som fick intrycket att de talade om vårdnadsbidrag för barnens skull. Men av det som skulle bli en reform för barnens skull blev det bara en ljudande malm och en skrällande symbal. Det vårdnadsbidrag som skulle öka barnens trygghet blev i stället et ''antidagisbidrag''. Det blev en ren näringspolitisk proposition. Det finns inga samband mellan omsorg om barnen och vårdnadsbidraget i regeringsförslaget. Om en småbarnsfamilj väljer att helt avstå från kommunal barnomsorg får man vårdnadsbidraget ograverat, oavsett om barnen får del av det eller inte. Det mest lönsamma alternativet för familjen blir att föräldrarna väljer att skiftarbeta. Ett första steg tas också på den väg mot hembiträden som de flesta av oss trodde att Sverige lämnade på 60-talet. Jag vill fråga Chatrine Pålsson: Blir det ett varmare och mjukare samhälle för barnen om stressade föräldrar möts på väg till och från sina jobb än om mamma, pappa och barn får gemensam tid tillsammans och barnen får spännande upplevelser tillsammans med andra barn? Är det de mest utsatta och lågavlönade föräldrarna som har störst glädje av avdragsrätten för hembiträden? Ligger det i barnens intresse att avbryta spännande aktiviteter på dagis eller hos dagmamman för att snäva tidsmarginaler i vårdnadsbidraget skall hållas? timmarsgränser? Räcker det inte med att vi vuxna lever efter almanackan? Herr talman! Det finns anledning att se med mycket stort allvar på att regeringen inte brytt sig om de riktigt svåra frågorna. Barnsomsorgen har en avgörande betydelse för en liten grupp barn som har mycket stora behov av stöd. Regeringen har värjt sig för den problematik som uppstår när en ekonomiskt trängd småbarnsfamilj med alldeles speciella problem ställs inför valet att avstå från vårdnadsbidrag för att ge barnet en daghemsplats. I debatten finns bara de rationella valen och de enkla lösningarna. I barnens värld finns alldeles vanliga föräldrar som behöver det stöd som barnomsorgen är när föräldrarna väljer att förvärvsarbeta. Det finns en liten grupp föräldrar som vill ge och ger sina barn mycket av kärlek och omtanke, men vars barn också behöver det stöd som en kärleksfull och välutbildad personal i barnomsorgen kan ge. Dessa barn har kristdemokraterna glömt bort.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

Herr talman! Vi har här i dag hört hur fantastisk den socialdemokratiska familjepolitiken har varit. Det har vi nu även fått höra av Inger Lundberg i talarstolen. Tidigare fick vi höra att den socialdemokratiska politiken var så fantastisk och att det blev en sådan skillnad när det blev en borgerlig regering att det bidrog till att det inte längre föds lika många barn. Det är alldeles otroligt vad politik egentligen kan åstadkomma, om man skall tro på de socialdemokratiska talarna. Sedan säger Inger Lundberg någonting som verkligen låter otroligt fantastiskt. Hon säger att det har skett en dramatisk neddragning inom barnomsorgen. Tiotusentals anställda blir arbetslösa därför att man har tvingats att spara i kommunerna. Det är väldigt underligt att det blir sådana enorma och dramatiska neddragningar genom en besparing som är ungefär 2 600 kr per barn, om man ser till snittet. Kommunerna är tvungna att spara, vare sig de är socialdemokratiskt eller borgerligt styrda. Jag har inte hört att det skulle vara någon skillnad. Det har inte någon talat om i denna kammare. Vi vet ju alla att den borgerliga regeringen påbörjade det ekonomiska saneringsarbetet. Det är inte slut än. Därför måste kommunalpolitiker av olika kulörer gå in för detta spararbete. Jag har tidigare sagt att det är mycket viktigt hur detta arbete går till. Det finns möjligheter att prioritera. Det är därför viktigt att man prioriterar rätt. Jag har hört fler än Inger Lundberg som tar till dessa dramatiska siffror. Det är ju valrörelse nu. Den har börjat ovanligt tidigt detta år. Man har hört om olika rapporter som har gjorts. Socialdemokraterna närstående organisationer går ut med den ena rapporten efter den andra om hur vedervärdigt det är. Det kanske är tillfälle att lyfta dessa rapporter på rätt plats. Visst förekommer det kritik. Det gör det. Vi är medvetna om att man inte i alla kommuner har lyckats riktigt bra. Men i Socialstyrelsens rapport sägs att man i de flesta kommuner har klarat omställningen utan att det har blivit en försämrad kvalitet. Det är tvunget med en omställning. Det är inte så att socialdemokraterna kan stå här i kammaren och låtsas som ingenting, att det är ni som har det ekonomiska ansvaret och att det är ni som vet hur allting skall vara för människor. Även ni måste inse att den ekonomiska situationen måste förändras.
Herr talman! Det är möjligt att fru Hemmingsson har fått order från gruppledningen om att förlänga debatten med repliker. Jag önskar ändå att hon kan ha den respekten för riksdagen att hon lyssnar på den debatt som pågår. Jag berörde inte de allvarliga nedskärningar som har skett inom barnomsorgen, utan jag konstaterade att den spekulation i en minskning av barnomsorgsefterfrågan på 10--15 % som kristdemokraterna gjorde innebär tiotusentals arbetslösa inom barnomsorgen -- barnskötare, dagbarnvårdare och förskollärare.
Herr talman! Jag kan försäkra att Ingrid Hemmingsson är självpratande och inte behöver någon uppmuntran. Jag kan gärna fortsätta. Detta är ett mycket angeläget ämne. Det var också en hel del annat som Inger Lundberg sade här. Inger Lundberg säger: Det finns inget samband mellan vårdnadsbidraget och omsorgen för barnen. Det tycker jag är en av de värsta beskyllningarna hittills här i dag. Vårdnadsbidraget är till för att ge föräldrar och barn möjligheter. Barn är olika, och föräldrar är olika. Det är inte så att barn är sådana att det bara är den kommunala omsorgen som passar dem. Det är detta som Inger Lundberg i sitt anförande utgår ifrån. Det som här är positivt för barnen och för deras föräldrar är att vårdnadsbidraget kan användas på många olika sätt för att utjämna orättvisor. Jag vill understryka att det faktiskt finns orättvisor för de familjer som väljer en annan typ av barnomsorg än den som kommunen bjuder. Vi har dessa orättvisor i glesbygden. I Jämtland, som jag själv kommer från, är det väldigt många som ser fram emot detta vårdnadsbidrag som också ger dem andra möjligheter. De kanske vill betala sina släktingar eller grannar, eller gå ihop med andra familjer. De har i dag inte möjlighet att utnyttja den kommunala barnomsorgen, därför att den finns alltför många mil bort.
Herr talman! Jag har läst propositionen noggrant. Vårdnadsbidraget riktar sig inte direkt till någon omsorgsform. Det är en extra peng till föräldrarna som inte utgår för kommunal barnomsorg men som kan användas för privat barnomsorg, hembiträden, etc. Det kan också vara en extra slant för föräldrarna att konsumera för. Vårdnadsbidraget riktar sig alltså icke primärt till barnen.

Herr talman! Inger Lundberg försökte pådyvla mig att jag hade sagt att vi skulle dra in på barnskötare i kommunerna. Det jag citerade var en skrivelse från Svenska kommunförbundet till finansutskottet av den 16 maj. Där säger man att man bedömer att det behövs ytterligare 82 000 platser i kommunernas barnomsorg. Det jag sade var att jag trodde att man kanske skulle slippa att tillskapa 22 000 av dessa platser, värda 1,5 miljarder, om man införde vårdnadsbidrag. Det är alltså inte fråga om en minskning av antalet barnskötare i kommunerna. Det är möjligen frågan om att det inte blir fullt så många till som det hade krävts. Sedan nämnde Inger Lundberg Socialstyrelsens rapport om ökade klyftor i samhället. Om jag inte minns alldeles fel började dessa klyftor att öka efter 1982, dvs. på 80-talet. Det berodde på inflationssamhället. Inflationssamhället ökar klyftorna. Även om barn inte vistas på daghem eller i förskola kan de ha möjlighet till stöd och hjälp i alla fall. De flesta kommuner har öppen förskola. Under min hemmatid hade jag mycket goda erfarenheter av den öppna förskolan. Den var ett stöd både för mig och för barnen.
Herr talman! Harry Staaf och jag har samma uppfattning om vikten av öppna förskolor. Det beklagliga är att de under borgerligt styre i dag faller som käglor i kommunerna. Det var Chatrine Pålsson från kristdemokraterna som tog upp en senare dagisstart och menade att man kunde finansiera förslaget...
Herr talman! Det är bra. Jag skall skärpa mig. Men om vi får en mycket senare start i barnomsorgen hamnar vi i en situation med många arbetslösa förskollärare och barnskötare, Harry Staaf. Det är möjligt att det är önskvärt utifrån er synpunkt. Det är möjligt att ni inte vill prioritera barnomsorgen så starkt. Det som oroar mig speciellt är det lilla engagemang ni visar för de barn som har alldeles speciella problem. Harry Staaf säger att det räcker med öppen förskola och att barnen kanske kan gå dit med sina föräldrar. Men det finns ett antal barn i svenska förskolor som har alldeles speciella behov. De kanske inte måste omhändertas utan kan leva tillsammans med sina föräldrar just för att de har den trygghet som förskolan innebär för dem. De barnen har ni helt blundat för. Det problemet är alldeles för svårt i det enkla samhälle som kristdemokraterna tror sig leva i.

Herr talman! Det talas här om förenklingar och om ett enkelt samhälle. Jag tycker nog att Inger Lundberg förenklar litet väl kraftigt i den här argumentationen. Jag tog också upp detta om en senare daghemsstart. Jag talade om att det eventuellt kunde bli aktuellt att lägga daghemsstarten fyra månader senare. Jag ställde det i förhållande till skrivelsen från Kommunförbundet. Att lägga daghemsstarten fyra månader senare ger ungefär 20 000 platser. Kommunförbundet talar här om ett tillskott på 82 000 platser. Även med det här synsättet handlar det inte om nedskärningar av barnomsorgspersonal i kommunerna. Vi har ungefär 400 000 barn på daghem eller i familjedaghem. Om vi skulle få några till som kan gå till öppen förskola därför att föräldrarna bedömer att detta går alldeles utmärkt utifrån barnens synvinkel och utifrån deras egen synvinkel skall vi inte uppmåla någon katastrof för den svenska barnomsorgen. Det är nog tvärtom så, att om man kan ordna den barnomsorg som föräldrarna trivs bäst med mår både föräldrar och barn bättre.
Herr talman! Jag tvingas än en gång konstatera att kristdemokraterna vägrar att gå in i diskussionen om de barn som har det jobbigast. Det är inte så underligt. Man har över huvud taget inte tänkt på dem när man har konstruerat propositionen. På samma sätt är det med de föräldrar som har en bräcklig situation på arbetsmarknaden. Nu förlänger Harry Staaf möjligheten att vara föräldraledig. Men ni ställde inte upp när vi socialdemokrater ville ha arbetsrättsliga regler som gjorde att unga kvinnor inte skulle sparkas ut från företagen för att det kanske inte alltid var dem som företagarna i första hand ville satsa på. Ni ställer inte upp för de barn som har det allra jobbigast. Jag tror på den öppna förskolan. Jag tror att den är bra för väldigt många barn. Men tror inte att den öppna förskolan är ett tillräckligt instrument för de barn som har de största problemen. Där behöver vi hjälpas åt mycket mer. De barnen glömmer ni. Det är de barnen och de föräldrarna som skulle behöva ett massivt stöd av samhället. Det är därför det känns så sorgligt att budgetunderskottet nu är så dramatiskt att vi ingenting kan göra till stöd för dem. Det är därför det känns så skakande att ni genomför en reform som säkert är bra för en del, men som i första hand riktar sig till de människor som redan har det hyggligt. Ni genomför den reformen med lånade pengar.

Herr talman! Inger Lundberg ägnar sig åt samma slags retorik som ett antal andra socialdemokratiska debattörer har gjort här i dag. Den går ungefär ut på att det skulle ha varit Socialdemokraterna som, med motstånd från alla andra partier, har byggt upp det som är särklassigt bäst för Sverige, nämligen barnomsorgen, barnbidragen, föräldraförsäkringen osv. Jag vet inte om Inger Lundberg är så historielös som hon ger ett intryck av eller om hon bara förskjuter verkligheten. Jag förmodar att det är det senare. Som jag sade i mitt inledningsanförande för ganska många timmar sedan, var det under den förra borgerliga regeringsperioden som mycket av den familjepolitik som vi har i dag byggdes upp. Vi utökade föräldraförsäkringen från sju månader till tolv månader. Barnomsorgsplatserna ökade mer än vad de hade gjort tidigare osv. De har talats mycket här i dag om socialdemokratisk familjepolitik. Jag skulle vilja påstå att den inte innehåller fler ingredienser än vad som kännetecknar en borgerlig familjepolitik, i varje fall en som vi i Centern står bakom. Det som snarare kännetecknar en socialdemokratisk familjepolitik är en bristsjukdom. Vi har i stor enighet byggt upp konsumtionsstödet och vi har byggt upp föräldraförsäkringen, men det finns en brist när det gäller stödet till barnomsorgen. Det är den vi vill åtgärda genom ett vårdnadsbidrag. Precis som jag befarade inledningsvis på förmiddagen har man sökt detaljer. Man har hittat en rad förevändningar för att inte rösta på vårdnadsbidraget. Jag har varit med om minst ett tiotal debatter där vi har diskuterat vårdnadsbidraget som princip. Där har det inte funnits minsta vilja eller intresse från Socialdemokraterna att försöka medverka till en form som skulle ge de sämst ställda barnen och de föräldrar som i dag saknar stöd någon chans att få det bättre.
Herr talman! När jag talar om kvinnornas kamp för den familjepolitik vi har i vårt land talar jag inte bara om de socialdemokratiska kvinnornas kamp. Då talar jag om diskussioner som förts av kvinnor i många olika partier och i många olika grupper. Jag vet, Rosa Östh, hur centerkvinnor i olika fullmäktigeförsamlingar varit förtvivlade över hur tufft det har varit att jobba i deras parti. Till slut har de också kunnat få med sina gubbar på satsningar på barnomsorgen. Jag vet att vi tidigare har varit ense om mycket i familjepolitiken i vårt land. Det är därför som jag säger till Rosa Östh och till många andra borgerliga kvinnor: Varför skall vi genomföra det här systemskiftet? Varför skall vi kasta så mycket av det som är viktigt för barn och kvinnor i vårt land över ända? Sedan säger Rosa Östh att jag liksom andra socialdemokratiska debattörer ägnar mig åt så mycket detaljer. Jag har inte fått svar av Ingrid Hemmingsson eller Harry Staaf och jag får inte svar av Rosa Östh på varför man inte har fört en gedigen diskussion om de barn som har det jobbigast, de barn som har störst behov av barnomsorg. Det är möjligt att ni ser dem som detaljer eftersom de inte är lika många som de andra barnen. Men vi kvinnor i riksdagen får aldrig någonsin se de mest utsatta barnen som detaljer i en vårdnadsbidragsdebatt,
Herr talman! Jag är ganska säker på att våra uppfattningar är rätt samstämmiga vad gäller att det är de sämst ställda barnen, de med särskilda behov, som behöver mest stöd. Jag vet inte riktigt vilket socialdemokratiskt förslag som Inger Lundberg möjligen tänker på som alternativ till vårdnadsbidraget. Det har inte heller framkommit från någon av de socialdemokratiska debattörerna här i dag vad man vill göra för att lyfta in de människor och grupper som i dag står utanför samhällets trygghetssystem. Det är faktiskt inte alls de högavlönade männen eller familjer med en lyxhustru hemma, som man brukar säga, som skulle tjäna på ett vårdnadsbidrag, utan det är mycket ofta LO familjer. Inger Lundberg nämnde själv att det kanske blir så att man börjar skiftarbeta och avstå från barnomsorg, men faktum är att många LO familjer redan i dag gör så. Varför skulle det vara mera orättvist om de familjerna fick ett stöd, så att de skulle kunna lätta en smula på sin stressade situation? Jag kan inte heller förstå varför det skulle vara oberättigat att deras barn på detta sätt skulle få en större trygghet. Jag måste tyvärr konstatera att det kvarstår en ovilja, som jag finner ganska underlig, mot att fullt bygga ut det här stödet och att, som den förutvarande socialministern Karin Söder sade, låta familjepolitiken stå på två ben. Det skulle å ena sidan vara offentlig barnomsorg, å andra sidan stöd till familjerna att själva välja någon annan barnomsorgsform, t.ex. genom egen insats, eller möjlighet för föräldrarna att förkorta sin arbetstid.
Herr talman! Den grundläggande förutsättningen för att vi skall kunna förhindra att Sverige blir ett klassamhälle är att vi klarar tillväxten och inte låter det gigantiska budgetunderskottet växa. Det blir de mest utsatta grupperna som riskerar mest med den ekonomiska politik som den borgerliga regeringen för, och det är de mest utsatta grupperna som riskerar mest när man är lättsinnig med reformer. Det gäller grupper i samhället som i och för sig har det jobbigt men som ändå lever under hyggliga omständigheter. Skälet till att jag har velat uppmärksamma de mest utsatta barnens situation är att hela vårdnadsbidraget har konstruerats så, att tröskeln till barnomsorgen blir mycket hög för den som har låga inkomster och är hårt utsatt på olika sätt. Det är inte så lätt för den mamma som har sjukbidrag med 70 % ersättning och som känner att hon måste satsa hela vårdnadsbidraget på barnomsorg för sitt barn, eftersom det är så viktigt för barnens skull. I det underlag som föregick propositionen uppmärksammades barn med särskilda behov och de arbetslösas problematik, men regeringen klarade inte att göra någonting för dessa grupper, eftersom förslaget i grunden är felkonstruerat. Det drabbar dem som har de största behoven mest. Det är också styrande på en del sätt. Är det, Rosa Östh, ur barnens synpunkt lyckligt att vi inför ett system som styr mot skiftarbete och mot ökad turbulens för barnen? Skall vi inte vara rädda om en familjepolitik som har satt barnen i centrum? Det som ni gör är att införa ett antidagisbidrag. Ni inför inte någonting som sätter barnen i centrum. Ni inför ett bidrag som skapar höga trösklar till barnomsorg som vi kvinnor åtminstone tidigare var mycket ense om hade mycket stor betydelse för våra barn.

Herr talman! Runt omkring i landet får vi nu rapporter om att daghem läggs ned, och det sker på grund av bristande efterfrågan i många kommuner. Vad är anledningen till detta? Jo, under de borgerliga åren har 437 000 jobb försvunnit. Nästan var tionde förälder går arbetslös, och vi har fått ett dramatiskt systemskifte i hela vårt land. Det finns en mycket stor grupp som inte längre har möjlighet att efterfråga barnomsorg. Samtidigt skärps reglerna. I många kommuner har arbetslösa inte längre möjlighet att utnyttja barnomsorgen. Det är det sorgliga huvudskälet, Inger René, till att det inte är köer till barnomsorgen i särskilt många kommuner. Jag skulle gärna ta upp en diskussion med Inger René om utformningen av en socialdemokratisk modell för föräldraförsäkringen, men jag tycker inte att det är hederligt mot lyssnarna att göra det i dag. Vi socialdemokrater inser att det icke finns ekonomiskt utrymme i vårt land för andra reformer än de som skapar nya jobb eller tillväxt. Vi vill bygga ut barnomsorgen, men vi ser att det icke är ekonomiskt möjligt att göra det. Det är skam och fläck på den här kammaren att ni driver igenom icke finansierade reformer i ett läge där samtliga här borde ha som huvudsyfte att klara sysselsättning, tillväxt och minskning av budgetunderskottet.

Herr talman! Nu kanske det är dags att de borgerliga debattörerna bestämmer sig. För en liten stund sedan fick vi höra Rosa Östh berömma sig över utbyggnaden av föräldraförsäkringen och säga att vi hade varit väldigt eniga om den. Sedan går Inger René upp i debatten och tar avstånd från och kritiserar den föräldraförsäkring vi har, väldigt starkt. Var står ni? Ni har talat för ett vårdnadsbidrag som ni nu inför med pengar ni inte har, Inger René. Det är det jag har kritiserat så starkt. Det finns mycket allvarliga invändningar mot det. Det gäller särskilt risken för att de barn som har det jobbigast kommer i kläm i systemet och den mycket allvarliga risken för att det svenska kvinnor uppnått av en stark ställning på arbetsmarknaden åtminstone till dels kan gå förlorat. Därtill kommer det ni aldrig kan få skattebetalarnas förlåtelse för: ni inför en kostnadskrävande reform i ett läge när ni inte har en krona att finansiera reformen med och där den viktigaste uppgiften för riksdagen borde vara att minska budgetunderskottet, komma till rätta med statsskulden, minska arbetslösheten och få fart på tillväxten. Åt det gör ni ingenting.

Herr talman! Jag skall försöka att svara på en del frågor, Inger Lundberg. Jag skall inte svara på den aggression som Inger Lundberg visade mot oss som parti när det gäller barnomsorg. Jag vågar säga att de barn som verkligen behöver en dagisplats har förtur i alla kommuner. Barn till ensamstående har likaså förtur i, vågar jag säga, nästan alla kommuner. Jag hoppas att Inger Lundberg också tror på att det är vår ambition att de som bäst behöver plats fortsättningsvis skall få det. Inger Lundberg har försökt tala om ekonomi både inledningsvis och i replik. Det hade varit klädsamt om man hade besinnat den socialdemokratiska ekonomiska politiken tidigare. Det är bra att Inger Lundberg tar ansvar för den nu, men svenska folket vet hur det fungerar när socialdemokraterna driver ekonomisk politik. Inger Lundberg talar om jobben, tillväxten och rättvisan. Vad är det för rättvisa i att ett barn som vistas på dagis får 70 000 av samhällets subventioner varje år, men att ett barn inte är värt 48 000 -- dessutom skattepliktigt -- om man väljer ett annat alternativ? Var är rättvisan i socialdemokraternas politik? Jag förstår inte heller att inte Inger Lundberg har insett att det är behoven som måste styra vår organisation av barnomsorg och inte tvärtom. Inger Lundberg vill prognosticera vilket antal som skall vara på dagis osv., men det måste vara behoven som styr. Jag blir faktiskt nästan glad ibland när jag hör argumentet att vårdnadsbidraget är för litet. Det tycker vi också. Jag hörde en liknelse för en tid sedan som jag gärna upprepar: Det kommer en genomhungrig människa hem till mig och säger att han inte har fått någon mat på hela dagen. Han frågar om jag har något. Jag säger: Nej, jag har bara en smörgås, så det är nog ingen idé att du får den. Precis lika utopiskt är det när man talar om att det gäller för litet pengar. Påståendet att vi skulle ha maximal valfrihet i barnomsorgen i dag är lögn. Jag är säker på att alla föräldrar vill det bästa för sina barn. Men låt oss hjälpas åt så att de får välja det de tycker är bäst för sina barn, Inger Lundberg! Inger Lundberg tror att det spännande livet finns på dagis, och hon säger att vi kristdemokrater vill ta ifrån barnen det. Det vill vi inte, men det finns fler spännande ställen att vara på än på dagis för barn i
Herr talman! Självfallet har barn med särskilda behov förtur i barnomsorgen, och de har också den rätten enligt socialtjänstlagen. Det jag berörde var den tröskel som byggs genom det nya vårdnadsbidraget. Jag kan också konstatera att räntan på statsskulden faktiskt ökat mycket dramatiskt under de borgerliga åren -- så mycket att det motsvarar nästan hela kostnaden för den samlade föräldraförsäkringen. Herr talman! Nu börjar det kanske bli dags för kammaren att gå till beslut.
Herr talman! Man kan kanske i någon mån jämföra statsskulden med en båt. Det tar ett tag innan svallvågorna kommer. Nu får vi bära bekymren, och det tycker jag att vi kan ta ett gemensamt ansvar för. Jag vill också när det gäller kommunens prioriteringer nämna att riksdagen nu skickar ut en påse pengar till kommunerna. Den här regeringen har faktiskt ett förtroende för de lokala politikerna. När man studerar Kommunförbundets skrifter om hur man prioriterar i respektive kommun kan man se att det inte spelar någon roll vilken majoritet det finns i kommunen. Det är ingen direkt skillnad. Det tycker jag också att det vore klädsamt att tala om.
Herr talman! Jag har förstått av debatten tidigare i dag att sådana som jag inte borde gå upp i talarstolen och säga någonting. Risken är uppenbar att man antingen blir beskylld för att vara en uppblåst pösmunk eller för att vara för gammal för att ha kontakt med verkligheten. Nu är det så, mina vänner, att jag var med i diskussionen om vårdnadsbidraget långt innan jag blev varken uppblåst eller pösig. Jag var inte munk heller för den delen, för det var under den tid jag hade fyra småbarn som jag började engagera mig i frågan. Så länge har denna diskussion och denna debatt pågått. Det är verkligen dags att komma till ett slut i denna fråga och att besluta om ett vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget är det bästa exemplet på det systemskifte och den valfrihetsrevolution som regeringen har sagt sig vilja åstadkomma. Vi har förut i dag hört att vårdnadsbidraget ökar valfriheten för barnfamiljerna. Det skapar också större rättvisa för de barnfamiljer som inte får någon del av de stora resurser som i dag satsas på barnomsorgen. För Ny demokrati borde det närmast vara en självklarhet att stödja förslaget. Det är säkert många som liksom jag har frågat sig varför man inte gör det. Skall man säga nej till det som ändå är i rätt riktning och som ligger i linje med den egna uppfattningen och det egna partiprogrammet därför att man inte fullt ut får som man vill? Jag har inte kunnat komma fram till något annat på denna punkt än att våren går i Bert-Karlssondoktrinens tecken. Det gäller att synas och höras så mycket som möjligt även om det sker genom att man går emot sina egna grunduppfattningar och sin egen politik. Huvudinvändningen från Ny demokratis sida när det gäller detta förslag till vårdnadsbidrag är att det inte fullt ut är finansierat inom ramen för familjepolitiken. Även från socialdemokraternas sida har det kommit sådana synpunkter. Det låter på vissa socialdemokrater som om det vore ett huvudproblem och som att de skulle kunna tänka sig att acceptera ett vårdnadsbidrag om det bara vore finansierat inom ramen för familjepolitiken. Det måste vara en del som har gått förlorat i den debatt som har förts under det senaste året, i varje fall i minnet på vissa. Jag tänkte därför att jag skulle påminna om att detta vårdnadsbidragsförslag till punkt och pricka är finansierat inom ramen för familjepolitiken -- detta alldeles oaktat om man räknar dynamiska effekter eller inte. Bruttokostnaden för vårdnadsbidraget är ju 3,7 miljarder kronor. Av detta finansieras 0,9 miljarder kronor genom ökade skatteintäkter som kommer tillbaka från vårdnadsbidraget. 0,5 miljarder kronor finansieras genom att garantidagarna har tagits bort ur föräldraförsäkringen. 0,9 miljarder kronor sparar regeringen genom att sänka kompensationen inom föräldraförsäkringen från 90 Man sparar pengar genom att inte skriva upp bidragen till kommunerna. Av den del av bidragen till kommunerna som inte skrivs upp skulle ungefär 350 miljoner kronor ha gått till barnomsorgen, pengar som kommunerna nu måste spara in på sin barnomsorg. Bidragsförskottet har diskuterats här ibland, och det finns en del som har starka invändningar mot att den diskussionen tas upp. Jag vill gärna påminna kammaren om att socialutskottet helt nyligen har beslutat, i stor enighet, att mot regeringens förslag minska bidragsförskottsanslaget med 165 miljoner kronor. Det har gjorts på initiativ av bl.a. Ny demokrati. En motion från Ny demokrati har tagits upp av socialutskottet, och den besparingen är gjord. Med den av mig här gjorda beräkningen är vi uppe i närmare 3 miljarder av de 3,7 miljarder kronorna. Detta är besparingar som regeringen har gjort under den senaste tiden inom den familjepolitik vi har. Därutöver har vi tidigare ändrat regler när det gäller vård av sjukt barn kontra föräldraförsäkringen, vilket sparar 0,4 miljarder kronor. Och alla minns väl, antar jag, den uteblivna höjningen av barnbidraget i början av mandatperioden. Den är värderad till 0,8 miljarder kronor. Det är helt och hållet fel att påstå att förslaget till vårdnadsbidrag inte är finansierat inom ramen för familjepolitiken. Varenda krona är finansierad inom familjepolitikens ram. Det kan inte vara rimligt att påstå att utebliven finansiering skulle vara skälet till att Ny demokrati säger nej till en reform som man själv har skrivit in i sitt handlingsprogram som en viktig systemförändring. Detta är mycket märkligt och mycket svårbegripligt. Att socialdemokrater och vänsterpartister resonerar som de gör är vi inte alls överraskade av, men litet överraskad är jag ändå över att de kan ta finansieringsfrågan som en invändning. Med tanke på alla de förslag som Socialdemokraterna har lagt fram under den här mandatperioden, förslag som skulle kosta miljardtals kronor och som inte är finansierade utan skulle öka budgetunderskottet, är det närmast oförskämt att komma och prata om ekonomiska motiv för att säga nej till vad som ytterst ändå är en rättvisereform.

Herr talman, riksdagsledamöter! Politik är konsten att hindra människor från att lägga sig i vad som angår dem, sade den franske författaren Paul Valéry för snart hundra år sedan. Oscar Wilde lär ha sagt: Man lär av historien att man inget lär av historien. Varför är det på detta vis då? Det tycker jag att dagens debatt har fullt tydligt deklarerat. Från kl. 9 till nu, när klockan snart är 16, har vi debatterat någonting som inte skulle behöva debatteras, om vi hade tagit hänsyn till de urgamla traditioner som vi har i vårt land att sätta familjen som nummer ett. Jag kan gå till min egen situation. Jag är född 1947. 1957 dog min far och efterlämnade min mor plus fyra barn. Då var -- hör och häpna! -- barnbidraget 290 kronor per år, ungefär 5 000 kronor per år i dagens penningvärde. I dag är barnbidraget 9 000 Nåväl, jag återgår till 1957. Varför klarade vi oss? Hur kan det komma sig att jag står här, jag som blev utan far och som hade en mor som klarade vår familj helt ensam? Jo, det skall jag tala om för er. Det gjorde vi, för på den tiden lade sig inte politiker i, speciellt inte Sveriges riksdag, hur vi skötte vår familj. Det fick vi göra alldeles själva. Att denna debatt är som den är, beror på att Sveriges riksdag totalt har misslyckats med sin uppgift. Uppgiften var att föra medborgarnas tankar framåt. Men det har man inte gjort, utan vi svenska medborgare skall enbart betala skatt och hålla käft -- förlåt, herr talman! Sedan skall vi som sitter i Sveriges riksdag fördela skattepengarna. Och de underbara Socialdemokraterna! Det är helt fantastiskt att höra dessa människor som står här och talar om sin egen förträfflighet. De har grundlurat oss vanliga arbetare -- jag är faktiskt en vanlig arbetare -- hela 60-talet och 70-talet med det förträffliga skattesystemet som gjorde att man tog från de fattiga och gav till de rika. Det finns mycket man kan säga här. Alla har hört talas om Lindbeck-kommissionen. Och vad säger den? Jo, den talar om välfärdsstatens kris. Välfärdsstatens kris är, menar kommissionen, en effektivitets och förtroendekris. Se bl.a. på de frikostiga förmånssystem som vi hade, t.ex. föräldrapenningen, hur man planerade sina barn! Jag själv har tre barn. Vi planerade inte dem, utan de kom precis som de ville. Och min fru stannade hemma. Hon hade ingen planering för att skapa en hög inkomst och sedan suga ut vad andra människor har skapat. Det är ganska bedrövligt att behöva stå här och förklara. Vad är orsaken? Jo, orsaken är att vi har fört en felaktig penningpolitik de senaste 30 åren. Det är klart och tydligt när vi behöver låna 1 miljard kronor per dygn. Dessutom skall vi då ha ett ofinansierat vårdnadsbidrag. Var någonstans skall vi ta pengarna? 1 miljard per dygn lånar vi, och dessutom skall vi skapa ytterligare ett förmånssystem! Det håller inte. Vad har vi nydemokrater sagt då? Jo, om nu borgarna tänker till litet grand, så återremitterar de ärendet till utskottet, och sedan kommer vi överens, för vi gillar inte Socialdemokraterna. Vi tycker att Socialdemokraterna har fört Sverige precis rakt ner i botten. Om nu inte borgarna återremitterar ärendet, blir vi tvungna att rösta på Socialdemokraternas förslag. Det är hur enkelt som helst, för sådant är det parlamentariska systemet. Nu har Alf Svensson och hans kolleger att övertyga de andra om att återremittera till utskottet, och sedan löser vi det här. Vi kanske t.o.m. kan komma till en sådan lösning att miljonärerna inte får barnbidrag, vilket vi tycker att de inte borde ha. Men Socialdemokraterna tycker att miljonärerna skall få det, för det är så krångligt att göra om system med bidrag hit och dit. Men det är jättelätt -- ta bostadsbidrag och det ena med det tredje! Det går, om man bara vill, men man vill inte. Varje riksdagsledamot borde ha en analytisk förmåga, men vad som fattas är en syntetisk förmåga. Ni skrattar ni, men skratta på så får ni se vad som händer! Det är bara att konstatera att vi har hållit på i snart sju timmar och diskuterat saker som inte vi har med att göra, för det är faktiskt varje familjs enskilda problem att ta hand om sina angelägenheter. Men då måste det skapas förutsättningar, och det sker genom en rejäl skattesänkning. Så enkelt är det med det. Men då eliminerar vi i Sveriges riksdag vår roll, för då får alla de stackars svenskarna börja tänka själva, vilket de inte får göra nu, för vi har liksom tagit bort deras ansvar. Nu tänker visst talmannen klubba av mig igen, för jag håller aldrig tiden. Skall vi vänta och se vad som händer? Jo, så är det. Tack skall ni ha!
Herr talman! I egenskap av vice ordförande i socialutskottet och företrädare för de fyra regeringspartierna vill jag meddela att vi ansluter oss till det framställda återremissyrkandet. Efter kontakt tidigare under dagen med samtliga gruppledare för de fyra regeringspartierna har vi anledning att räkna med att samtliga ledamöter i dessa nämnda partier kommer att stöda det yrkande som har framställts av Stefan Kihlberg. Jag yrkar alltså bifall till återremissyrkandet.

Herr talman! Efter de här större och kanske litet mer entusiasmerande frågorna skall vi nu gå över till några mer vardagsnära och kanske litet mer detaljerade men väl så viktiga frågor. Den första handlar om amalgam. Som ni säkert känner till beslutade riksdagen för ett tag sedan med anledning av en regeringsproposition att påbörja avvecklingen av amalgam. Där fanns vissa oenigheter, men det har ändå påbörjats en process. Jag skulle först och främst vilja uttrycka en viss glädje över att utskottet har blivit enigt på några punkter även i detta betänkande. Främst handlar det om att vi efter ett par socialdemokratiska, en centerpartistisk och en vänsterpartistisk motion har lyckats enas om ett tillkännagivande vad gäller ett biverkningsregister för dentala material. Detta har varit en fråga som under flera år tilldragit sig riksdagens uppmärksamhet och föranlett debatt och många motioner. Några skarpa beslut har det emellertid inte blivit, och nu tar vi steget fullt ut och beställer ett sådant register. Det är önskvärt av flera skäl. Det är önskvärt för att tandläkare skall få bättre kunskap om risker med produkter, och det är önskvärt för att patienternas ställning skall stärkas och för att underlätta för patienterna, som ofta har svårt att tillgodogöra sig de kunskaper som professionen har kring olika material. Rakt igenom präglas utskottet dock inte av enighet. När det gäller forskning om skadeverkningar av amalgam utanför munhålan uppstod en viss oenighet. För flertalet människor ter det sig ganska logiskt att man inte kan stoppa in kvicksilver i kroppen helt utan bieffekter hos några av alla dem som utsätts för det. Kvicksilver påverkar många av kroppens mekanismer, och ofta är det ganska svårt att peka på någon särskild orsak till sjukdomsbilden. Det krävs, herr talman, ökade kunskaper om kvicksilvrets eventuella skadeeffekter. Ökad kunskap kräver ökad forskning om sjukdomsbilden. Även sjukdomar utan lättlokaliserade orsaker har rätt till ett erkännande och rätt till en seriös behandling och undersökning. Ökad kunskap kräver ökad forskning om möjligheterna att mäta halter av kvicksilver i kroppens olika organ. Först då kan prognoserna bli tillförlitliga. Viss forskning bedrivs redan i dag, bl.a. vid Metallbiologiskt centrum i Uppsala. Fortfarande finns dock många frågor som behöver besvaras, och därför måste riksdagen nu sända ut tydliga signaler om att forskningen kring kvicksilvret och amalgamet måste fortsätta och intensifieras. Vi ställer krav på regeringen om ökade forskningsinsatser. Tyvärr har vi inte lyckats enas om ett tillkännagivande i utskottet. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation om forskning kring amalgam som har avgivits av Bo Holmberg m.fl.

Herr talman! Jag vill först med glädje konstatera att det är först i år som vi i Vänsterpartiet äntligen har kunnat få gehör i socialutskottet för de krav som vi har ställt i flera år på biverkningsregister och produktregister inom tandvården. Vi menar att det är mycket angelägna krav och att det därför är mycket bra att de har tillgodosetts. Jag vill instämma i det som Martin Nilsson sade om reservationen från socialdemokraterna om forskningen. Jag har svårt att förstå varför de borgerliga partierna, som varit överens med oss om betydelsen av biverkningsregister och produktregister, stannar där. Ni är också väl medvetna om behovet av ytterligare forskning på det här området och borde därför ha tillstyrkt kravet om forskningen. Utom reservationen från socialdemokraterna vill jag yrka bifall till meningsyttringen från Vänsterpartiet. Vi har där också tagit upp frågan om klassning av dentala material som läkemedel. Jag vill uttrycka en besvikelse över att vi inte heller på den punkten har kunnat åstadkomma enighet i utskottet, eftersom tandlagningsmaterialen, precis som läkemedel som tillförs kroppen, bevisligen har stor effekt på kroppen. I den läkemedelslag som kom 1992 har man inte undantagit dentala material. Det finns alltså möjligheter att klassa dentala material som läkemedel, och jag menar att det vore angeläget att göra det. Man kan fråga sig vad som är anledningen till att det inte har blivit så. En fråga som jag ställer mig är: Beror det på att det är för stora kostnader för företagen som tillverkar materialen att få materialen godkända som läkemedel? Är det det som ligger bakom? Eller är det någonting annat? Jag skall inte uppta tiden med ytterligare argumentation i ärendet utan bara hänvisa till att det finns flera forskare som har lyft fram det här området. Jag vill bl.a. hänvisa till Sten-Olof Grönkvist i Uppsala -- han är en framstående forskare på det här området och han har rik tillgång till material som kan styrka behovet av en klassning av dentala material som läkemedel. Om vår meningsyttring inte blir bifallen i dag hoppas jag att vi från olika partier skall kunna gå vidare på det här området framöver och att det blir nästa steg när det gäller amalgamfrågorna.

Herr talman! Det har ju varit en lång dag, men det här är ändå en mycket viktig fråga. Den har tillhört de kära debattämnena i riksdagen och kan ändå vara väl värd en mässa. I betänkande nr 21 från socialutskottet har vi haft att ta ställning till amalgam. Det finns tre motionsyrkande från allmänna motionstiden och ett yrkande med anledning av propositionen om den fortsatta kretsloppsanpassningen. I och med det betänkande som nu föreligger står vi vid vägs ände och det här debattämnet är nära sitt slut. Det beslut som skall fattas kommer att avföra amalgam från diskussionsområdet. Det har varit en mångårig och affekterad debatt om amalgamets eventuella skadeverkningar. Det har självfallet medfört att många människor har känt oro och osäkerhet inför amalgam. De undrar vad som är sanning. Vem kan tala om det? Beskeden är olika. Vad är det som gäller? Trots ett omfattande forskningsarbete saknas det säkra belägg för att amalgam ligger bakom många av de påstådda generella hälsoeffekterna. Dessa påståenden orsakar dock oro. Bara blotta misstanken och existensen av oron hos så många människor är skäl nog för att avveckla amalgamet. Utskottet ställer sig därför bakom regeringens förslag om att ta upp överläggningar med tandvårdshuvudmännen för att få till stånd en avveckling av amalgam för barn den 1 juli 1995 och för vuxna år 1997. Herr talman! Amalgam har sedan mitten av 1800 talet varit det i särklass vanligaste tandfyllningsmedlet. Man beräknar t.ex. att det i hela världen gjordes 10 miljoner amalgamfyllningar per dag under perioden 1955--1980. Det är ofattbara tal, och antalet fyllningar totalt måste snarare räknas i miljarder än i miljoner. En omställning till en mer amalgamfri vård har länge pågått. Amalgamets betydelse har minskat. Det beror dels på en allmänt bättre tandhälsa, dels på att det har utvecklats andra fyllnadsmaterial med acceptabla egenskaper som i allt högre grad har kunnat ersätta amalgam. När en generell avveckling nu genomförs är det mycket viktigt att fortbildningen för tandläkare -- liksom grundutbildningen -- anpassas till det nya läget med en fördjupning av kunskaperna om dentala biomaterial och fyllnadstekniker. Detta poängterar utskottet. Diskussioner med de odontologiska fakulteterna kommer också att upptas och planeras av regeringen. Naturligtvis måste forskningen om amalgam och dess påverkan på människors hälsa fortsätta. Det står också klart i utskottets betänkande. Under en mycket lång tid framöver kommer ju människor fortfarande att vara amalgambärare. En så djup kunskap som möjligt om materialet och dess verkningar är dessutom nödvändig, liksom om tungmetallers effekter på människan i övrigt. Det är uppenbart. Jag menar att s-reservationen och Vänsterns meningsyttring i detta avseende slår in öppna dörrar. Forskning kommer att pågå. Det vore också bra om representanterna var försiktiga med orden. Kvicksilver är en del av amalgam. Kvicksilver är inte amalgam. Det finns en kemisk förening, en legering med kristallbindningar. Kvicksilver har alltså inte samma effekter som amalgam. Det kvicksilver som frigörs har kvicksilvereffekter, men i stort sett har amalgam helt andra effekter. Att säga att man sätter in 50 % kvicksilver i munnen är ungefär lika klargörande som att säga att natriumklorid till 50 % består av den dödande gasen klor, känd som stridsgas. Koksalt har ju inte klorgasens effekter. Det är faktiskt en nödvändig beståndsdel i vår föda. Man bör alltså veta någorlunda vad man pratar om. Det är väsentligt att amalgamavvecklingen noga följs upp. Därför skall Kemikalieinspektionen och Socialstyrelsen följa avvecklingen och se vad det blir för konsekvenser av den. De skall lämna en rapport redan den 1 juli 1996. Självfallet kan det finnas väl så stora risker med nya material som med det beprövade material som vi nu lämnar. Därför är det väsentligt att lagen om medicintekniska produkter från den 1 juli 1993 gäller för dentala material och att Socialstyrelsen i samklang med EU-direktiven senast den 1 januari 1995 utfärdar detaljerade föreskrifter som i allmänhet kommer att betyda att det blir krav på certifiering av de produkter som sätts in i munnen. Socialstyrelsen kommer också att lägga upp en databas över olyckor och tillbud med dentalmaterial. Produktkontroll och registrering av produkter borde därmed vara avklarat. Utskottet har flera gånger under årens lopp framhållit att det har varit otillfredsställande att ett register över noterade biverkningar av dentala material inte har funnits. Det har varit otillfredsställande både ur patientsäkerhetssynpunkt och ur forskningssynpunkt. patienter registrerade biverkningar. Det är ett fantastiskt lågt tal, men detta innebär inte att ett biverkningsregister inte är nödvändigt. Det är synnerligen viktigt. Herr talman! Utskottet anser att i samband med de föreskrifter om dentala produkter som nu utarbetas skall ett biverkningsregister upprättas och man skall ge regeringen ett tillkännagivande. I samband med detta vill jag beröra att Vänstern i sin meningsyttring, som uppföljning till motion I princip kan man säga att läkemedel tillförs kroppen för att förebygga, påverka, lindra och i bästa fall bota sjukdom. När något däremot erätts, byts ut, kompenserar en förlust, ändrar eller ersätter anatomin med ett konstlat material -- det må vara en höft, en hand, ett blodkärl, en tuggyta eller en tand -- är det en medicin-teknisk produkt och inte ett läkemedel. En höftprotes är definitionsmässigt inte ett läkemedel, och det är inte heller ersättningen för en skadad tuggyta.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

Herr talman! Det är inte så att material som sätts in i andra delar av kroppen klassas som läkemedel. Som jag sade så klassas inte en höftprotes som läkemedel. Det är fråga om en ersättning av en anatomisk defekt, en skada. Det är en medicinteknisk produkt. Det kommer detaljerade regler. Vi har en lag från år 1992 på detta område. I den nya lagen finns väl uppräknat vilka krav man kan ställa på produkterna. Om någon inte anger det, så tror jag inte att man undviker problemet genom att säga att det är ett läkemedel. Om man är skurkaktig kan man lika gärna försöka bluffa då. Det är helt klart. Det gäller att se till här, liksom på andra områden, att lagen efterlevs. Det är faktiskt litet annorlunda när det gäller rotfyllnadsmaterialet N2. Det har nämligen läkemedelseffekt. Det är ett ämne med läkemedelseffekt som bl.a. innehåller antibiotika. Nu talar vi i stället om att man ersätter en sliten tuggyta eller en bit som är borta. Definitionsmässigt sätter man in en medicinteknisk produkt.

Herr talman! Jag tror inte att det finns någon som förnekar att material som ligger i kontakt med levande vävnad kan orsaka biverkningar och skador. Det finns inget medel som tillförs kroppen och som har effekt som inte också kan ha en bieffekt. Därför skall man ha ett biverkningsregister och ett produktregister. Då kan man så snabbt som möjligt få fram vilka biverkningarna är. Frågan är om biverkningarna är av betydelse så att man måste ta bort preparatet eller om de är acceptabla i förhållande till den nytta preparatet gör. Det skall nu göras ett tillkännagivande om ett biverkningsregister. Jag tycker att vi nu har kommit så långt som det är möjligt.

Herr talman! Dagen har varit lång. Jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation nr 1 i det betänkande vi nu skall behandla. Sverige befinner sig i en akut kris. Den svenska socialtjänsten är i akut kris. Det är då anmärkningsvärt att det kommer fler reaktioner utanför denna riksdag om det verkliga läget än från regeringen och den på detta område ansvarige ministern. Trots utredningar är bevarandepolitiken inom socialtjänsten kvar. Man har enorma svårigheter att förändra någonting. Jag har tillsammans med min kollega Leif Bergdahl lagt fram yrkanden om ett flertal besparingsförslag. Det torde vara uppenbart att Sverige måste spara inom socialtjänsten. Det överutnyttjande och det bidragsfusk som förekommer sticker i ögonen på folk. Man får en moralisk nedrustning när det gäller behovet av socialtjänst. Vem som helst accepterar i dag socialbidrag. Det har blivit en utgångsväg. Nu har det gått så långt att socialbidragen på årsbasis snart uppgår till tio miljarder. För några år sedan var de sex miljarder. Ökningen går med en förfärlig hastighet. Kommunerna protesterar och vägrar att betala ut pengar till vad de anser vara överkonsumtion. Men skickliga socialbidragstagare överklagar till länsrätten, och besluten ändras. Pengarna betalas ut, och ruljangsen är i full gång. Herr talman! Detta är en ohållbar situation. Det får inte vara så att smarta bidragstagare suger ut alltmer ur samhället. Staten lånar ju i själva verket till detta. Sedan använder alltså fiffiga medborgare den sociala välfärden maximalt. Förra året avslöjades sanningar om verksamheten inom Tensta socialkontor. Bidragstagare semestrade i sina hemländer som de flytt ifrån och kvitterade genom ombud ut sina sociala bidrag här. Pengarna räcker som bekant kanske tio gånger längre med deras hemländers konsumtionsnivå. Människorna kommer ju ofta från länder som har väldigt låga konsumtionspriser. Bidragsfusket har vi börjat ta itu med i denna kammare, men vi har inte kommit någon vart. Det har inte hänt något. Herr talman! Ebberöds bank är öppen dygnet runt. Översatt betyder det att det är Sverige som åtminstone varje vardag lånar en miljard just till ofinansierad verksamhet. Trots detta lånande, som man skjuter på framtiden för kommande generationer att betala, blir ändå allt fler personer i Sverige fattiga. I tidningarna talar man nu om att ungdomar, invandrare och ensamstående föräldrar drabbas i högre grad än andra grupper. Var femte 20--24-åring har problem med sin ekonomi. Samtidigt vet vi att siffran på ett ungefär motsvarar arbetslösheten. Den ligger på den nivån för 20--24-åringar. Det finns givetvis en koppling mellan syselsättning och socialbidrag. Därför behöver vi en förändring av hela arbetsmarknadspolitiken. Den påverkar ju socialpolitiken i stor utsträckning. Man nämner också att var fjärde svensk lever på marginalen och inte kan skaffa fram pengar till oförutsedda utgifter. Det är allvarligt i vårt Sverige, där vi enligt vissa ministrar är så rika att vi kan unna oss en hel del politiska beslut som saknar konsekvens när det gäller följdändringar av de sociala kostnaderna. Jag tänker famför allt på den flyktingpolitik som har tillämpats. Men fattigdomen har inte grundlagts i dag; den har sina rötter i tiden då Socialdemokraterna hade makten. Klyftorna började öka i mitten av 80-talet, så både regeringen och Socialdemokraterna har ansvar för detta. Jag nämnde i början att man reagerar utanför denna kammare. I boken Aldrig mer, aldrig nog har författaren Anders Isaksson påpekat att kaos snart är nära inom våra välfärdssystem. Allt fler medborgare kräver bidrag och ersättningar ur alla de möjligheter som finns, och allt fler människor får det. Det är ett politiskt dilemma. Samtidigt har vi allt färre medborgare som betalar in pengar till systemet. Det är alltså ohållbart. Herr talman! Det är många andra frågor som jag skulle vilja tala om. Det gäller t.ex. missbruksvården, som i många fall förefaller kosta oerhört mycket för samhället, genom att man använder sig av en mängd bidragssystem. Jag har sett exempel där en enda person fått bidrag till fickpengar, busskort, workout-kort, kläder, arbetskläder, att ha roligt med barnen, körtkort, mat för äldrebesök -- ja, jag vet inte allt! Dessutom har vederbörande assistenthjälp, fri läkarvård, fri tandvård, fri medicin, startbidrag för bostad plus hyra för en bostad eftersom han inte kan flytta till sin sambo. Vissa personer använder bidragssystemet bortom all kontroll. Det är fullständigt sjukt! Denna församling kan inte kan dra åt skruvarna när det gäller socialbidragen, utan systemet expanderar. Jag vill göra en rättelse angående boken som jag nämnde. Den heter alltså Alltid mer, aldrig nog, av Anders Isaksson. Jag rekommenderar ledamöterna att läsa den.

Herr talman! Det är intressant att lyssna till Claus Zaar som företrädare för Ny demokrati. Det är intressant att se hur Ny demokrati tar diverse felgrepp, som självfallet förekommer inom den offentliga sektorn inom systemet för socialbidrag, till intäkt för ett totalt angrepp på vårt välfärdssystem. I det systemet utgör socialpolitiken och socialbidragen det yttersta nätet för de människor som inte har något annat skyddsnät att tillgå. Claus Zaar hänvisade till Anders Isakssons bok om att pengarna inte räcker. Jag har läst den boken. Men jag tror att det skulle vara nyttigt om Claus Zaar utvidgade sin lektyr och även läste de LO rapporter som har kommit, bl.a. Orättvisans ansikten. Den beskriver hur männniskor som inte har något annat än socialbidrag att leva på upplever den förnedringen. Jag skulle vilja uppmana Claus Zaar att närmare prata med de människor som inte har något annat val för sin försörjning, detta för att se hur de faktiskt har det och för att se om människor i allmänhet av fri vilja väljer att leva på bidrag i stället för att arbeta och försörja sig. Jag har själv arbetat inom socialtjänsten, och jag har träffat många människor som har en utsatt situation. Jag hävdar att min erfarenhet, och många andras erfarenhet som arbetar inom den sociala sektorn, är den att det naturligtvis finns ett litet antal människor som missbrukar systemet. Det finns ett litet antal människor som faktiskt sätter missbruk i system. Men det är ju inte det stora antalet människor. Det stora antalet är djupt bedrövade över att inte kunna försörja sig själva och att inte på annat sätt kunna ta ansvar för sin ekonomi. Det är inget man väljer därför att det är mer bekvämt. Det är direkt pinsamt att dessa enstaka exempel på missbruk används till intäkt för att misskreditera hela socialtjänstlagen. Herr talman! De frågor som jag tycker är viktiga att ta upp är nämligen att socialtjänstlagen kan behöva prövas och ses över -- på så vis är vi överens -- men med ett helt annat syfte än det som Ny demokrati har. Från Vänsterpartiets sida anser vi att Socialtjänstkommitténs förslag om en riksnorm borde fullföljas. Socialbidraget ligger nämligen på mycket olika nivåer runt om i vårt land. Det är inte alls lika högt i olika kommuner. Det skapar en orättvisa. Jag är bekymrad över att den majoritet som finns i Socialtjänstkommittén, bestående av Vänsterpartiet, inte finns i riksdagen, för att gå vidare på detta område. Jag menar att man mycket väl kan lyfta ut den frågan och avvakta med andra förslag till dess att Socialtjänstkommittén är färdig i dess helhet. Men just detta förslag är mycket bra, och det borde genomföras snarast möjligt. Jag vill också ta upp frågan om ett enhetligt namn för distriktsnämnder, barn och ungdomsnämnder, områdesstyrelser, socialnämnder osv. Det är en rik flora av namn som finns. Man kan tycka att det är en petitess vad verksamheten kallas. Men det har praktiska konsekvenser. Det som nämligen har hänt är, att när människor ibland överklagar till den ena eller den andra instansen har de fått hänvisningen att de använt fel namn på instansen eller att just den instans som de vänt sig till inte har det yttersta ansvaret. De har alltså blivit hänvisade, och överklagningen har helt i onödan avvisats på grund av detta. Man borde alltså se över detta system och förenkla det. Herr talman! Jag vill också ta upp frågan om familjerådgivningen. Riksdagen fattade ju för inte så länge sedan beslut om att kommunerna skulle åläggas skyldighet att sörja för familjerådgivningen. Det var ett mycket bra beslut, och jag är glad över att det kravet finns ute i kommunerna i dag. Men jag är särskilt förundrad över de borgerliga partierna, som ju annars i nästan alla debatter, inte minst i dag, talar om familjens betydelse. I de flesta familjer uppstår det ju faktiskt kriser till och från. De flesta kanske klarar det utan familjerådgivning eller andra professionella insatser. Men det finns faktiskt uppenbara exempel på hur familjerådgivningen har kunnat rädda äktenskap och familjer. I vissa fall har det skett på så sätt att familjen fortsätter att leva tillsammans, i andra fall genom att familjen upplöses på ett sätt som är någorlunda drägligt både för de vuxna och för de barn som finns i familjen. Familjerådgivningen har alltså en väldigt viktig uppgift. Vårt förslag i socialutskottet har inte varit särskilt långtgående, utan vi har bara krävt en plan om hur denna verksamhet skall utökas. De som är familjens försvarare i alla andra sammanhang borde kunna vara det även på detta område. Herr talman! Jag vill också ta upp frågan om familjehemsvården, som är ett utsatt område. Tusentals familjeföräldrar i vårt land gör ett oerhört värdefullt arbete. Många av familjehemsföräldrarna gör detta utan att ha någon speciell utbildning; de har lång erfarenhet och egna kunskaper. Det är naturligtvis mycket viktigt. Andra har däremot en viss utbildning eller skaffar sig den gemensamt med andra familjehemsföräldrar. De kan också ha ett sådant yrke i bakgrunden. Jag tror dock att det skulle vara värdefullt att få en bättre grundutbildning för socialarbetarna, där familjehemsvården tas in på ett helt annat sätt och där familjehemsföräldrarna själva får mer utbildning. Därför tycker jag att den motion som Liisa Rulander har väckt på detta område är bra, vilken jag biträder. Jag biträder alltså utskottets majoritet i vad gäller att man bör avvakta det utredningsarbete som pågår. Jag ser fram mot det resultatet, därför att jag tror att detta är mycket angeläget. Herr talman! Vad gäller frågan om narkotikamissbruket har vi i Vänsterpartiet väckt en motion. Vi har krävt ett mycket starkt avståndstagande från alla former av legalisering av narkotika. Vi anser att det är mycket viktigt att lägga fast att Sverige har en restriktiv narkotikapolitik och att inte någon form av narkotikamissbruk accepteras. Man kan tycka att detta är att slå in öppna dörrar, att det finns en sådan politisk konsensus i riksdagen. Vi i utskottet har ju också blivit helt ense på den punkten, vilket är bra. Jag menar dock att det inte är att slå in öppna dörrar. Runt om i vårt land, runt om i Europa, pågår ju en debatt om att en legalisering skulle vara receptet för att minska missbruket och för att missbrukarna skulle få en dräglig livssituation. Jag tror inte på det. Det är viktigt att riksdagen fastlägger de kraven. I det sammanhanget är det också viktigt att betona att Sverige har en restriktiv narkotikapolitik, med vilken legalisering inte accepteras, men med vilken det samtidigt krävs goda behandlingsmöjligheter, och att vi i Sverige tror att detta måste kombineras med förebyggande insatser och en offensiv narkomanvård. Med tanke på att mycket av resurserna inom narkomanvården har privatiserats tror jag att det är oerhört viktigt att poängtera detta på samma gång. Vänsterpartiet har i sin meningsyttring lyft fram behovet av en kartläggning av narkotikasituationen och narkomanvården och att den bör göras permanent. Under årens lopp har vi haft olika kartläggningar, bl.a. UNO, Utredning om narkotikamissbrukets omfattning, i slutet av 70 talet och under 80-talet. Och vi har haft uppföljning av detta. Men vi har ingen permant organisation som bevakar detta och som tillvaratar statistik på området. Det vore viktigt för att ytterligare tränga narkotikamissbruket tillbaka. Till slut, herr talman, vill jag ta upp frågan om social verksamhet i kooperativ form. På den punkten är vi också politiskt ense om hur bra det är med kooperativ verksamhet och kooperativa insatser inom det sociala området. Det finns ju en hel del på detta område, både inom psykiatri och inom social övrig verksamhet. Det är positivt, precis som majoriteten säger, att det skjutits till kommunala medel för att åstadkomma ytterligare försöksverksamheter, exempelvis i den anda som San Patrignano drivs i Italien. Men det krav som Vänsterpartiet ställt i en motion om en lagstiftning, vilket vi har upprepat i vår meningsyttring, borde fått bifall. En lagstiftning är ju en helt annan sak. Jag tror att vi skulle behöva titta närmare på detta och inte bara säga att vi är positiva till verksamheten. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till min meningsyttring på de områden som jag här angett.

Herr talman! Jag fick några kommentarer som jag inte kan låta bli att besvara, även om timmen är sen. Eva Zetterberg, jag har varit i kontakt med socialtjänstemän som bytt yrke därför att de tyckt att socialtjänsten varit så överutnyttjad och att det förekommit så mycket mygel med och hot om utbetalningar att de inte orkat jobba kvar inom yrket. Jag har också läst den bok som nämndes. Men den bok som jag refererade till heter Alltid mer, aldrig nog. Den boken har kommit ut senare. Jag vet inte om den boken kommer att delas ut här i riksdagen också. Den andra delades ju ut på någons initiativ; det var väl en klok person såg till att så skedde. Vad som gäller för Ny demokrati är att Sverige i dag måste spara. Det gäller då på alla områden, framför allt på de områden där systemet är överutnyttjat. Det är på dessa områden som sparbetingen måste ske. Inom denna utredning verkar man inte ha intresse av att spara, utan det är bara att köra på i gamla hjulspår. Det verkar vara särintressen som styr. Det måste vara i medborgarnas intresse att vi sparar.
Herr talman! Det är intressant att Claus Zaar anser att de hundratusentals människor som inte har något annat alternativ än socialbidrag, på grund av arbetslöshet och andra faktorer, är ett särintresse. Det är ett märkligt påstående, som får stå för sig självt. Ja, vi behöver spara pengar, Claus Zaar -- jag delar den uppfattningen. Vi behöver minska budgetunderskottet. Men Ny demokrati blir inte särskilt trovärdigt, efter den debatt som vi har ägnat större delen av dagen åt, där man i stället för att gå med på Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag och krav på att avvisa vårdnadsbidraget ånyo ställer sig vacklande och börjar diskutera återremiss, som ju antyder att man kan tänka sig att gå med på detta. Då är man inte särskilt trovärdig,
Herr talman! Den sista delen av Eva Zetterbergs replik vill jag inte kommentera just nu, eftersom läget är känsligt. Däremot vill jag säga: Kom och visa besparingsförslag när det gäller det sociala! Då är vi tacksamma, och då skall vi diskutera. Som det nu låter, finns inte det intresset i praktiken. Det är det som jag menar är särintresset, dvs. inte de 100 000 människor som får socialbidrag, utan de som är sysselsatta inom den här branschen.
Herr talman! Vänsterpartiet har angivit en rad olika områden där det går att spara i statens utgifter. Det finns många exempel på det. Jag menar att socialbidragen inte ligger på en särskilt hög nivå. Jag skulle bli överraskad om Claus Zaar själv klarade att leva på socialbidrag på den nivå som det handlar om. Ja, visst förekommer det hot och utpressning -- jag är medveten om det. Jag beklagar det naturligvis, och jag anser att det måste stävjas. Men det är inte det som är vardagen. De allra flesta människor är inte socialbidragstagare. Jag menar att den bild som Claus Zaar målar upp av människor som inte har något annat än socialbidraget för att klara sin försörjning är skrämmande, och det visar på en människosyn som inte är värdig en riksdagsledamot.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

Det handlar framför allt om utredningsarbetet inom ramen för Jag vill understryka att vi från utskottets sida är helt eniga när det gäller en viktig sak, och det är bekämpandet av narkotika. Det framgår mycket klart av utskottets skrivning att målet för oss alla är ett narkotikafritt samhälle och att vi klart tar avstånd från allt bruk av narkotika. Vi säger också att vi skall intensifiera och högprioritera bekämpandet av narkotikabrott och narkotikamissbruk. Vi pekar också på behovet av ett vidgat internationellt samarbete, likaså ett vidgat samarbete i Norden i de här frågorna. Vi gör gemensamt en mycket klar och bestämd markering att vi tar avstånd från legalisering. Det finns särskild anledning att peka på den breda enighet som råder i socialutskottet på den punkten. Herr talman! Förslaget i reservationen från Ny demokrati har berörts i utskottsbetänkandet i olika sammanhang, med hänvisning till pågående utredningsarbete. Jag skall inte ytterligare fördjupa mig i motiveringen för att avstyrka motionerna på den här punkten. Vi återkommer till diskussionen när Socialtjänstkommitténs arbete är klart, när handläggningen i regeringskansliet är avslutad och när vi får propositioner med anledning av de förändringar som föreslås med utgångspunkt i utredningsförslaget. När det gäller Vänsterns meningsyttring vill jag bara ta upp några frågor, bl.a. synen på den flexibla kommunala organisationen för socialtjänsten. Det har visat sig att den flexibilitet som nu finns, som skapar möjlighet för kommunerna att själva bestämma organisation, är mycket positiv, inte minst för dem som behöver nå kommunen i olika sammanhang. Ta bara en sådan sak som barnomsorgen, där man nu har möjlighet att kombinera barnomsorg med utbildning. Utifrån den nu rådande ordningen kan man faktiskt på kommunal nivå ordna den bästa organisationen. Jag tror att det skulle vara ett steg tillbaka om vi band upp oss och sade att man måste ha en gemensam vokabulär för de nämnder och förvaltningar som skall betjäna kommuninvånarna inom ramen för socialtjänsten. Frågan om biståndsnivåer och inriktningen av biståndet har tagits upp i Socialtjänstkommittén i ett delbetänkande, och ärendet ligger nu hos Familjerådgivning är en annan viktig fråga. Jag delar Eva Zetterbergs syn på vikten av familjerådgivning. Givetvis delar jag också hennes syn på respekten för de kriser som uppstår i samlevnadsrelationer. Vi har nu fått ett beslut om familjerådgivning, och det är ett positivt beslut. Vad vi nu menar från utskottsmajoritetens sida är att vi skall avvakta och se utvecklingen på det här området innan vi fattar beslut om nya inriktningar, på vägen mot att bygga upp familjerådgivningen utfrån tidigare fattat beslut. Jag vill också peka på familjerådgivning som sker i annan regi än den kommunala, som också kan vara viktig, både som komplement och som enhet. Vi är eniga om familjerådgivningens betydelse, men låt oss nu se hur det tidigare beslutet förverkligas inom ramen för det nya kommunala ansvaret. Det är precis samma sak med familjehemsvården. Vi har från utskottets sida klart markerat vikten av familjehemsvården. Det är ett arbete som nu pågår inom ramen för Socialstyrelsens aktivitet och kommunernas aktivitet. Utbildning på det här området är ett viktigt steg i rätt riktning för att stärka familjehemsvården. När det gäller vården av missbrukare har det hänt ganska mycket under den senaste tiden, med förändring och förnyelse, med inriktning på nya, öppna vårdformer, som också är angelägna i det här sammanhanget. Om vi nu tittar ut över kommunerna och det sätt på vilket de handlägger dessa frågor, ser vi att det kommer en rad nya inriktningar på öppna former av missbrukarvård. Det är någonting som vi skall ta vara på. Precis som Eva Zetterberg säger och som vi i utskottsmajoriteten har pekat på, finns det också risker i förändringsarbete. Det får givetvis inte vara så att man rustar ner den slutna vården. Det måste vara balans mellan öppen och sluten vård, beroende på enskilda missbrukares behov av vård och rehabilitering i olika sammanhang. Vi pekar också på detta. Utskottsmajoriteten säger att regeringen måste noga följa utvecklingen på det här området, så att vi inte avhänder oss resurser som är nödvändiga och viktiga i framtiden. Jag tror också att vi är eniga på den punkten, men vi menar från majoritetens sida att det inte nu krävs några ytterligare bindande beslut gentemot kommunerna.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
Herr talman! På den första punkten, som gäller enhetligt namn på kommunala organ som handlägger biståndsärenden enligt socialtjänstlagen, hävdade jag inte att man nu skulle riva upp och ifrågasätta den kommunala kompetensen att själv avgöra hur man organiserar sig. Det handlade om namnet, som alltså har skapat förvirring. Det borde man kunna se över och utforma någon typ av riktlinjer för. Det är bra att vi är överens om vikten av familjerådgivningen, men det hade varit på sin plats att också gå med på Vänsterpartiets krav på hur en plan för utvidgad verksamhet skall se ut. När det gäller narkomanvården menar jag att de besparingar som sker i kommunerna i dag faktiskt har drabbat narkomanvården och en stor del av den öppna narkomanvården. Jag beklagar det och menar att man borde tillskapa en permanent grupp som följer upp narkomanvården och ser både på statistiken och på hur behandlingsformerna ser ut. Jonsson till någon kommentar eller något avståndstagande. Att man inte har någon annan uppfattning i de frågorna får väl stå för den borgerliga majoriteten. Till sist, herr talman, vill jag förtydliga mig. Jag hänvisar till meningsyttringen men yrkar bifall till densamma bara vad gäller mom. 1 beträffande bistånd enligt socialtjänstlagen.
Herr talman! Beträffande det enhetliga namnet och förvirringen vill jag säga att vi från majoritetens sida menar att det snarare finns risk för förvirring om riksdagen skulle ställa krav på ett enhetligt namn. Sedan visade det sig att innehållet i den nämndorganisation eller den förvaltning som har haft ansvar för de här frågorna inte är enhetligt. Då skulle det verkligen kunna uppstå förvirring. Vi har i stället förtroende för att våra kommunalpolitiker inom olika partier kan göra bedömningen och sedan via information till kommuninvånarna se till att man når rätt förvaltning och rätt nämnd, när det gäller frågor som rör den sociala servicen. Besparingar drabbar narkomanvården. Det kan vara svårt att veta om det är besparingar eller organisationsförändringar som påverkar narkomanvården i dagsläget. Från majoritetens sida har vi sagt att Socialstyrelsen och regeringen noga skall följa utvecklingen så att den inte får negativa effekter. Socialstyrelsen har gjort ett utvärderingsarbete, och nu ser vi till att detta utvärderingsarbete fullföljs och att vi har en god beredskap att fatta beslut, om det visar sig att det behövs fattas beslut på central nivå. Vi menar att det inte krävs någon ny permanent grupp för att arbetet skall utvecklas, därför att Socialstyrelsen har det uppdraget. De grupper som är nödvändiga kan ordnas inom ramen för

Herr talman! Utrikesnämnden är ett forum för fortlöpande och förtroligt samråd mellan regeringen och riksdagen i alla utrikesfrågor av större vikt och betydelse för vårt land. Ny demokrati har i en motion reagerat mot bestämmelserna för Utrikesnämndens sammansättning, som gör det svårt om inte omöjligt för små partier att få en plats i Utrikesnämnden. Ny demokrati och Vänsterpartiet är som alla vet inte representerade i Vi ifrågasätter i en motion om inte nämnden har spelat ut sin roll i en modern demokrati och anser att dess åligganden lika väl kan klaras av inom utrikesutskottet. Vi tycker därför att Utrikesnämndens konstitutionella funktion och betydelse bör bli föremål för en särskild utredning. Jag ber att få yrka bifall till vår reservation nr 5, som tar upp de här frågorna. Jag vill också yrka bifall till vår reservation nr 2, som berör sambandet mellan mandat och parti.

Herr talman! Debatten om det nu föreliggande betänkandet har redan förts i kammaren den 28 mars. Den debatten behöver vi inte återupprepa nu. Då hette betänkandet KU22. Anledningen till att det betänkandet återremitterades var att Vänsterpartiet och konstitutionsutskottet var för sig i efterhand upptäckte att betänkandet innehöll förslag som gjort olika formuleringar i regeringsformen motstridiga. Betänkandet var alltså inte i färdigt skick när det förelades riksdagen. Efter den noggranna genomgång som nu gjorts, och som Thage G Peterson redovisat, anser vi oss övertygade om att det här betänkandet är konsistent. Ännu sämre bearbetad än betänkandet anser jag att regeringens proposition var. Den byggde i sin tur på partiledaröverläggningarna. I den förra debatten refererades också den kritik som riktats mot regeringens sätt att leda partiledaröverläggningarna och de något kaotiska förhållanden som rådde under de här överläggningarna. Vi kunde från vårt parti knappast föreställa oss annat än att de förslag som fördes fram av regeringen var genomarbetade och stod på stabil författningsmässig grund. Efter motionstidens utgång stod det alltmer klart att det fanns brister i mer än ett avseende. Sakkunniga i konstitutionella frågor ifrågasatte det rimliga i att i praktiken låta riksdagsledamöterna i valet 1994 väljas för en ordidnarie period på fyra år samtidigt som den gällande regeringsformen säger att tiden mellan två ordinarie val är tre år. Vi försökte gå till botten med detta problem och klargöra om det fanns en risk för att den kommande riksdagen skulle löpa risk att bli olagligförklarad. Ingen, inte ens Vänsterpartiet, kan räkna med något översvallande beröm efter hanteringen av förslaget att förlänga tiden mellan ordinarie val. Vi har emellertid efter motionstidens utgång och efter förra återremissen kommit till den övertygelsen att det bästa hade varit om förlängningen hade fått träda i kraft först efter ett ordinarie val 1997. Då hade alla diskussioner om att beslutet inte är förenligt med grundlagens anda varit omöjliga. Vi menar att varje grundlagsändring måste genomföras så att dess giltighet inte kan ifrågasättas. Jag noterar också att två talare i den förra debatten uttryckte tveksamhet just inför detta förfarande. Vänsterpartiet har försökt att få till stånd nya partiledaröverläggningar i frågan, och jag har också verkat för ett KU-initiativ och ett hörande av lagrådet. Något gehör för våra synpunkter har vi inte nått. Herr talman! Vi är nog alla medvetna om att den ärftliga monarki som vi har kvar i Sverige strider mot de demokratiska grundvärderingar som säger att hela folket i fria val skall utse sina företrädare. Den ärftliga monarkin är en rest från det feodala ståndssamhället och strider mot de grundläggande principerna om människors lika värde. Även om den svenska statschefens roll är starkt begränsad saknar inte monarkin betydelse för hur makten utövas i vårt land. I flera debatter har vi från vårt parti utvecklat argument mot hur detta sker, och jag skall inte upprepa dem nu. Delvis fördes också den argumentationen fram av Johan De förslag till förändringar av regeringsformen från år 1999 och slopande av successionsordningen som återigen föreslås från vår sida innebär att riksdagens talman från och med detta år skulle vara rikets statschef. Herr talman! I går kom Socialstyrelsens rapport om växande klassklyftor och det ökande antalet fattiga i Sverige. Den rapporten har också tidigare under dagen berörts. Sveriges marsch in i tvåtredjedelssamhället fortsätter. Denna marsch påbörjades som bekant när den s.k. kanslihushögern på 80-talet tog kommandot i socialdemokratin och finansvalpen med cabriolet och hund blev symboler på vissa valaffischer. För Vänstern är Socialstyrelsens rapport bara en bekräftelse på att vi har haft rätt när vi har varnat för ökade klassklyftor. Vi hör i dag också på nyheterna att i USA är mellan Brottsligheten i USA är enorm. Varje kvart mördas en människa på USA:s gator. Det är också USA:s dominerande ekonomiska och politiska teori som de nu dominerande konservativa krafterna i Sverige efterapar. Sedan Ernst Wigforss, Gunnar Myrdals och Bertil Ohlins dagar förekommer mycket litet av nyskapande ekonomisk-politiskt tänkande i Sverige. Den ekonomiska politiken tar sina förebilder från Amerikas förenta stater. Det är också den politik som hårdhänt bedrivs inom den europeiska unionen, som vi nu står i begrepp att driva in landet i. Vänsterpartiet menar för sin del att växande klassklyftor med fler rika och fler fattiga också innebär ökade skillnader i möjligheter och förmåga att påverka samhällets utveckling. Den som ges ökade möjligheter att äga aktier och fastigheter och som kan köpa reklam och inflytande stärker givetvis sin makt över andra. Den som tvingas leva under fattigdomsstrecket måste snåla in till och med på prenumerationer och bokinköp, på medlemsavgifter till parti och fackförening och har inte råd att fara på möten och konferenser. En välmående överklass och stora delar av medelklassen struntar uppenbarligen i dag i dessa hot mot demokratin. Därför har vi till regeringen velat göra ett tillkännagivande om vikten av social rättvisa för att demokratin skall kunna utvecklas och fördjupas. Konstitutionsutskottet har tyvärr avvisat ett sådant tillkännagivande. Vi lovar att komma igen i denna fråga med syndens envishet. Riksdagens möjligheter är för övrigt inte uttömda den här gången heller förrän efter voteringen. Jag vill, herr talman, slutligen yrka bifall till meningsyttringen i mom. 3 och 15.

Herr talman! På initiativ av den socialdemokratiska regeringen inleddes i mitten på 1980-talet en ambitiös satsning på att förstärka brottsoffrens ställning. Åtgärderna har successivt vidgats och byggts ut. Statlig brottsskadeersättning, målsägandebiträde, besöksförbud, möjligheter för hotade kvinnor till livvaktsskydd eller tillgång till s.k. trygghetspaket är exempel på sådant som införts sedan mitten av 1980-talet och framför allt sedan brottsofferprogrammet presenterades 1988. En omfattande satsning har gjorts för att förbättra informationen till brottsoffren om deras rättigheter och möjligheter till stöd. Utbildningen har väsentligt förbättrats för dem som inom rättsväsendet, socialvården, sjukvården och hälsovården arbetar med dessa frågor. Nya metoder för samverkan mellan berörda rättsliga och andra instanser har utvecklats. Brottsoffer och kvinnojourerna har getts ett successivt ökat stöd. Det är viktigt att det här arbetet, som alltså inleddes i mitten på 1980-talet och som tog sig uttryck i 1988 brottsofferprogram, nu fullföljs. Socialdemokraterna anser att det är särskilt betydelsefullt att lokalt förankrat stöd till brottsoffren ökas och att brottsofferjourerna m.fl. kan ges ett ökat stöd i deras arbete med den viktiga uppgiften att ge brottsoffren stöd och hjälp. Vi menar dock att det förslag som regeringen har lagt fram har klara brister. Det är i och sig bra att det inrättas en brottsofferfond, men den brottsofferfonden föreslås byggas upp på ett sådant sätt att finansieringen kan ifrågasättas. Enligt regeringens proposition beräknas intäkterna via brottsofferavgifter till fonden bli ca 19 miljoner. Riksskatteverket har räknat ut att kostnaderna för indrivning av avgifterna netto kommmer att uppgå till 17,2 miljoner årligen. Därutöver tillkommer kostnader för Rikspolisstyrelsen, för dataprogramanpassning och kostnader för ungefär Det förslag som läggs fram i regeringens proposition om inrättandet av en brottsofferfond är enligt vår mening ofullständig när det gäller finansieringsfrågorna. Vi presenterar från socialdemokraterns sida i reservation 1 en annan väg att gå för att finansiera de nödvändiga insatserna för att stärka brottsoffrens ställning och bygga upp lokala projekt samt öka stödet till brottsofferjourer och kvinnojourer. En lösning som bör vara tilltalande är att öka bötesbeloppen och att den fasta avgiften 100--200 kr i månaden dras från de intagnas avsättningar till permissions och frigivningskonton. På det sättet skulle vi få fram betydligt mer medel till brottsoffersatsningarna utan att få motsvarande kostnader som enligt regeringens förslag. Vi är också mycket kritiska till att regeringen nu lägger fram ett förslag om att inrätta en brottsoffermyndighet. Nuvarande Brottsskadenämnden har bedrivit ett bra arbete och har vunnit respekt hos både de frivilliga organisationer som sysslar med brottsofferfrågor och rättsliga instanser samt också bland de enskilda som söker ersättning för sitt lidande. Vi tycker att det är naturligt att man bygger ut Brottsskadenämnden och ger den de arbetsuppgifter som föreslås i propositionen, att förvalta brottsofferfonden, ge stöd till organisationer som jobbar med brottsofferfrågor och stimulera forskning på området. Därför avvisar vi regeringens förslag att inrätta en brottsoffermyndighet och menar i stället att Brottsskadenämnden bör tillföras nödvändiga resurser, att nämnden bör omorganiseras och anförtros de uppgifter som föreslås i propositionen. Vi har i våra reservationer tagit upp frågan om utvärdering av lagen om målsägandebiträde. Lagen om målsägandebiträde har varit i kraft omkring fem år. Det finns nu anledning att se över om den lagstiftning och den ordning som nu gäller är ändamålsenliga från effektivitetssynpunkt, om satsade medel används på bästa sätt. Vi tycker att det är naturligt att den sittande Rättshjälpsutredningen får i uppgift att göra en utvärdering. Det är hög tid att göra det nu efter det att lagen har varit i kraft i fem år. I reservation 9 föreslår vi en utvärdering av de åtgärder som har vidtagits i syfte att motverka våld mot kvinnor, en utvärdering på bredden när det gäller hela samhällets insatser mot kvinnovåldet. I en annan reservation menar vi att myndigheternas handläggningsrutiner när det gäller stödet till brottsoffren och samverkan mellan myndigheter, brottsoffren och kvinnojourer bör ses över. Vi stöder alltså i princip förslaget att inrätta en brottssofferfond. Vi tycker att det är ett fullföljande av den politik som under den senaste tioårsperioden bedrivits i syfte att stärka brottsoffrens ställning. Men vi menar att finansieringen bör bli annorlunda. Vi avvisar förslaget om att inrätta en brottsoffermyndighet och vill i stället att man bygger på nuvarande Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1 och 3 och, under förutsättning att reservation 3 bifalls, till reservationerna 4 och 5. Dessutom yrkar jag bifall till reservationerna 7 och 10.

Herr talman! I detta betänkande har utskottet tagit ställning för inrättandet av en brottsofferfond, till glädje för brottsoffren och alla som har arbetat engagerat med dessa frågor. Till dessa sällar sig Ny demokrati. Alltsedan vårt parti bildades samt under denna mandatperiod har vi försökt agera för att stärka brottsoffrens ställning. Den tänkta myndigheten fyller väl den fuktion som vi föreslagit, dvs. att utvidga verksamheten med en eller flera brottsofferombudsmän. Det har vi skrivit i vår partimotion. Därför känns det riktigt att stöda regeringens proposition, även man inte får precis som man själv föreslagit. Att en brottsofferfond bildas kan dock räknas som en seger för vår politik, eftersom vi får avgöra detta i kammaren. Jag delar inte Lars-Erik Lövdéns uppfattning om Brottsskadenämndens arbete. Många menar att man inte lyft fram brottsofferfrågorna, utan man har utrett sina ärenden rent rutinmässigt. Jag har senast nu i helgen träffat många som arbetar engagerat inom brottsofferjourer. De har den uppfattningen att det behövs något ytterligare. Därför ser de fram emot den tänkta brottsoffermyndigheten. De flesta brottsoffer får inte hjälp eller orkar inte ansöka om ersättning i dag. Det säger många inom Brottsofferjourernas riksförbund, där jag känner många i ledande ställning och haft kontakt med många långt innan jag blev politiker. Målsättningen med brottsofferfonden är enligt Ny demokrati att brottsoffren och deras familjer skall ges full ekonomisk ersättning för i princip varje negativ konsekvens av betydelse som brottet har medfört. När det gäller mer resurser till brottsofferjourerna vill vi dock gå längre än regeringen. Jourverksamheten kan behöva kompletteras med kriscentrum där både brotts och olycksoffer kan få hjälp. Staten, landstingen och försäkringsbolagen skulle tillsammans kunna svara för verksamheten. Men vi förstår att dessa frågor kan bli aktuella för den nya brottsoffermyndigheten att lösa. Herr talman! Målsägaren har en svag ställning i en förundersökning. Myndigheterna är inriktade på skuldfrågan. I 23 kap. 2 § rättegångsbalken står det: ''Under förundersökningen skall utredas, vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl föreligga för åtal mot honom - - Förundersökningen syftar inte till att utreda omfattningen av brottsskadorna. Eftersom den enskilde prioriterar sitt enskilda intresse, dvs. skadeståndsanspråket, kommer från hans synpunkt förundersökningen att vara bristfällig när skadans omfattning inte utretts. Varje civilrättslig skadeståndstalan, där anspråket kan härledas ur en brottslig gärning, kommer att gillas så länge ersättningsanspråket icke överstiger det belopp som gärningsmannen har medgivit i brottmålet. Om emellertid käranden skulle få för sig att presentera ett skadeståndsanspråk som är högre men motsvarar den varkliga skadan kommer sannolikt bevisbördan att bli denne övermäktig. Risken att gå förlorande ur en sådan process är mycket stor. Förloraren betalar som bekant motpartens rättegångskostnader. Därför föreslår vi i Ny demokrati att målsägarens rätt att bevaka sina enskilda instressen stärks. rättegångsbalken tillförsäkras den misstänkte en möjlighet att komplettera förundersökningen med förhör och annan utredning. Vi föreslår att målsägaren skall ges samma rätt såsom brottsoffer. Det vore ganska naturligt att stärka målsägarens ställning så, att han kommer på samma nivå i processen som den tilltalade. Herr talman! Anonymitetsskyddet för vittnen måste stärkas. Dagligen finner man artiklar i dagspressen som tyder på att vittnens rädsla är ett allvarligt problem. Detta har framkommit i många aktuella rättegångar, inte minst när mycket grov kriminalitet är inblandad. Rikspolischefen har uttalat sig i frågan, vilket han förvisso brukar göra i angelägna ärenden. Men det är angeläget att hjälpa vittnen så att polisen kan få utrett vem som är rätt gärningsman. Det är också angeläget att åklagaren, när man har utrett vem som är gärningsman, får den hjälp som han behöver för att leda åtalet i bevis i rättegångssalen. På senare tid har det hänt att även poliser avstår från att ingripa och från att fullgöra sin skyldighet att ställa upp och vittna i domstolarna, detta på grund av att de själva, deras familjer eller deras barn har blivit hotade. Man talar i dag om att poliser skall bära masker -- sådana skyddsmasker som man använder mot tårgas -- för att de inte skall bli igenkända när de gör ett ingripande. Vart är vi på väg någonstans när poliser måste skydda sin identitet vid själva ingripandet för att de inte skall bli trakasserade? Det är dags att ta ställning till detta. Rikspolisstyrelsen hade en KRIPUT-grupp som gjorde en utredning för några år sedan. Den hade en del förslag som var bra. Jag tycker att man skall tillsätta en utredning som skall utveckla dessa förslag, så att vittnen och andra får ett förstärkt skydd. Annars kommer vi att förlora kampen dels på gatorna, dels i tingssalarna. Herr talman! Med anledning av den omfattande debatten kring övergreppen mot våra barn och kvinnor är det angeläget att riksdagen tar tag i den frågan och förklarar att övergrepp mot dessa generellt skall förklaras som förtursärenden. Det finns oerhört stora fördelar med en snabb handläggning när det gäller denna typ av brott. Särskilt må framhållas den brottsförebyggande effekten. Kvinnomisshandel kännetecknas ju av att det ofta är fråga om ett upprepat och upptrappat våld. Bevisläget är ofta besvärligt, då det ligger i sakens natur att brotten inte begås inför vittnens närvaro. Det finns många som under den här mandatperioden och tidigare har motionerat om detta. Det finns regler om vilka brott som skall ges förtur, men i praktiken fungerar inte dessa. Därför föreslår vi att riksdagen tar ställning och ger regeringen i uppdrag att se till att det tillsätts någon som ger stöd och kanske ser till att det blir möjligt att hämta en gärningsman inom 24 timmar enligt det system som man har i Kanada var än gärningsmannen må befinna sig, i hemmet, på arbetet, på Rotaryklubbens möte eller på andra tillställningar. Detta har visat sig få en mycket stark preventiv effekt i Kanada, där systemet ''a call to action'' har prövats. Jag tycker att det är dags att riksdagen funderar på detta och ger regeringen i uppdrag att utreda dessa frågor, så att hanterandet påskyndas.

Herr talman! Frågan om brottsoffrens ställning är en fråga som under mina sex år i riksdagen har utvecklats på ett mycket positivt och glädjande sätt. När det gäller vårt gemensamma ansvarstagande, vår gemensamma omtänksamhet om de människor som oförskyllt drabbas av brott har medvetenheten och åtgärderna under dessa år på ett konkret sätt väsentligt förbättrat situationen just för brottens offer. Bakom varje brott finns det ett brottsoffer. Det man främst då tänker på är kanske den enskilda människan som råkar ut för ett våldsbrott, som råkar ut för ett inbrott i sitt hem eller för stöld av sin egendom. Men när det gäller andra typer av brott -- t.ex. miljöbrott, arbetsmiljöbrott eller vissa ekonomiska brott -- kan dessa drabba större eller mindre grupper av människor. På det området finns det fortfarande många frågor som behöver diskuteras och åtgärder som behöver vidtas för att man skall kunna åstadkomma förbättringar för dem som blir offer för den typen av brott. I dagens betänkande framläggs ett förslag om att inrätta en ny statlig myndighet, förslag om finansiering av denna och förslag om hur en fond som skall komma brottsoffren till godo skall skapas. Redan riksdagsåret 1990/91 hade Vänsterpartiet en motion dels om att man skulle se över brottsskadelagen med inriktningen att det skulle bli lättare att få ersättning från Brottsskadenämnden, dels med ett förslag om att man skulle tillföra medel till Brottsskadenämnden genom att ta i anspråk en viss procent av bötesmedlen. Vi är därför öppna för att förbättra möjligheterna för brottsoffer att få ersättning för de förluster som går att ersätta som har uppstått till följd av brott. u De organisationer som i dag finns när det gäller att omhänderta de drabbade i ett akutskede -- brottsofferjourer och kvinnojourer -- börjar bli väl utbyggda. Samarbetet mellan polis och jourer fungerar på en del håll mycket bra. På andra håll fungerar det mindre bra, men även där är det utvecklingsbart, eftersom det ofta handlar om utbildning och samarbetsutveckling. Forskningen på området bedrivs i dag både i BRÅ:s regi och vid olika fakulteter. Naturligtvis behövs det mer forskning, vilket jag tror att det också kommer att bli. I och med att man i Uppsala inrättat en professur för kvinnoforskning kommer säkert denna forskning att fortsätta. De huvudönskemål som återstår är möjligheten att på ett bättre sätt än hittills ekonomiskt kompensera brottsoffer samt att fördela medel till åtgärder i förebyggande syfte och för åtgärder som förbättrar för brottsoffer generellt. Vi anser i detta perspektiv att en något utbyggd brottsskadenämnd kan administrera en sådan verksamhet och tillstyrker därför inte inrättandet av en ny statlig myndighet. Målet måste vara att så litet pengar som möjligt går till byråkrati och så mycket som möjligt till ändamålet brottsoffren. Vi har också motsatt oss utskottsmajoritetens förslag om varifrån pengarna till fonden skall tas. Det kan synas vara pedagogiskt riktigt att de som begått brott också skall vara med och betala till dem som har drabbats. Men verkligheten är -- om man är medveten om den -- att merparten av dem som befolkar våra fängelser i dag inte har eller på länge har haft någon inkomst och inte någon förmögenhet eller andra tillgångar som kan tas i anspråk för fondmedel. De flitpengar som fångarna får är egentligen skattemedel som man i så fall skulle få omfördela med en administrativ kostnad till fonden. Därför anser vi att det är en bättre, säkrare, effektivare och enklare metod att ta fondmedel motsvarande en viss procent från bötesbeloppet. Här måste man liksom så många andra gånger väga nytta mot kostnader. Att ta ut en avgift som går till en för en brottsling väldigt diffus fond utan någon direkt koppling mellan det brott som han har begått och den avgift som han får betala tror vi inte har så stor pedagogisk nytta att det kompenserar kostnaderna för att administrera och omfördela skattemedlen. Herr talman! Vänsterpartiet kommer att rösta med reservationerna 1, 3, 4, 5 och 10. Vi anser att det inte ännu finns anledning att utvärdera institutet målsägarbiträde, eftersom det under årens belopp har byggts på till att gälla även andra grupper. I dagsläget anser vi det inte heller relevant att utvärdera åtgärder som vidtagits vad gäller våld mot kvinnor utan anser att det är en uppgift för den utbyggda brottsskadenämnden att ta inititativ till.